Herr talman! Det är inte lätt att hitta de långa perspektiven och visionerna i regeringsdeklarationen. Regeringen gör sig inte besvär med att teckna konturerna av det framtidssamhälle som blir resultatet av regeringens politik på bl.a. handelspolitikens område. Regeringsdeklarationen är full av abstraktioner och honnörsord, men hur ser framtidssamhället ut konkret? Nyckelord är givetvis EG-harmonisering, och då främst hoppet att Sverige liksom det övriga EFTA skall vara delaktigt av EG:s fyra friheter — fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor — den 1 januari 1993. Minst lika viktigt är GATT-avtalen, som skall riva ned tullmurar och skapa en fri världsmarknad för alla varor, inte minst mat och kläder. Just nu pågår bakom våra ryggar det hemlighetsfulla arbetet med EG-harmoniseringen, försöken att introducera de 1 400 lagarna i svensk rätt. Ena dagen nås vi av nyheten att regeringen upprättat en särskild översättningsenhet för EG-reglerna. En annan dag får vi veta att EG och EFTA nu är överens om den domstol som skall reglera de inbördes förhållandena när de fyra friheterna skall tillämpas i praktiken. Att en översättningsenhet skall upprättas bör vi hälsa med glädje. Regeringen kommer kanske inte i alltför stor utsträckning att göra bruk av den fullmakt som riksdagen gav i fjol att lagarna får skrivas på främmande språk. Den nya domstolen kommer säkert att urholka Sveriges suveränitet i vissa avseenden. Men Anita Gradin: Hur skall antagandet av de 1 400 lagarna gå till? Hur kan regeringen garantera att de kommer att antas? Vad händer sedan? Hur skall svensk lagstiftning successivt anpassas till nya EG-lagar och EG-regler? Detta är några frågor. Regeringsdeklarationen är en enda lång uppräkning av alla de organisationer och förhandlingssystem som Sverige är inblandat i. Den internationalisering som regeringen talar om borde analyseras när det gäller dess långsiktiga följder. Miljöpartiet är mycket positivt till mänskliga kontakter över alla gränser och till internationell solidaritet, men den handelspolitiska internationaliseringen behöver analyseras mera kritiskt. I vår ofullkomliga värld är det mycket sällan som den s.k. utvecklingen leder till enbart positiva resultat. I en realistisk utvärdering måste man ta med både positiva och negativa effekter och väga dem mot varandra. Detta saknas helt i regeringens hittillsvarande deklarationer. Eftersom regeringen inte ger någon egen bild av vilket framtidssamhälle som skall bli följden av den handelspolitik som drivs känner jag det som en angelägen uppgift att göra några skisser av detta framtidssamhälle. Hur ser då det samhälle ut som regeringen Carlsson vill föra det svenska folket in i? Ja, vi kan ju börja med landsbygden. Som konsekvens av GATT-avtalen har avfolkningen fortskridit framför allt i skogsoch mellanbygderna. Alla mindre jordbruk har lagts ner. Mjölkproduktionen har flyttat närmare tätorterna till stora kostallar, som drivs industriellt. 20 26 av åkermarken har planterats igen. 20 90 av jordbruksbefolkningen har rationaliserats bort. På resterande åkermark bedrivs samma högintensiva industrijordbruk som i dag, men kanske inriktat på något annorlunda grödor. Svensk landsbygd är i stor utsträckning ödelagd, ett ödeland. I de större städerna är verksamheten desto intensivare. Där härskar Åke Anderssons K-samhälle med kunskap, kommunikation och kreativitet i högsätet. Tyvärr har också segregationen i storstäderna gått vidare. Förslumning, bostadslöshet, alkoholism och narkomani har dess värre underlättats av de fyra friheterna. Den lilla människan förlorar på det som de ekonomiska krafterna vinner på i många avseenden. Man kämpar en ojämn kamp mot trängsel och miljöproblem på grund av att man inte vågat ta itu på skarpen mot bilismen och flyget. Reklamen är än mer omfattande och pockande, sedan den lagt både radio och TV under sig. Marknaden domineras, delvis tack vare en centraliserad massreklam, av storföretagens varuutbud, företag som alltmer har blivit rena oligopol, ofta av europeisk eller global omfattning. Återigen är det den lilla människan — och hennes köpfrid och livskvalitet — som tar stryk. Det är företag av typen Electrolux och McDonald's som alltmer behärskar marknaden. En liknande framtidsvision kan man teckna för u-länderna, bara med den skillnaden att den blir ännu mörkare. Urbaniseringen, förslumningen och segregationen fortskrider i u-ländernas städer i takt med befolkningsexplosionen. Även landsbygden segregeras i ett industrijordbruk och ett jordlöst proletariat i takt med att storföretagen tar över jord och näringsliv. Småföretag av Sveriges typ har inte mycket att säga till om i förhållande till de internationella jättarna, som stolt kan avvisa nationella propåer och hänvisa till EG-lag, och som utgör starka påtryckningsgrupper, exempelvis i GATT-sammanhang. Tyvärr kommer vi som medlemmar av världens rikemansklubb att vara medansvariga för vad som sker i u-länderna. Vi har dock genom bilaterala avtal en möjlighet att i någon mån gottgöra de orättfärdiga fördelar vi njuter. Till bilaterala avtal med u-länderna är miljöpartiet mycket positivt. När det gäller EG måste vi komma ihåg att Romtraktaten gäller ett statsförbund som enligt traktaten skall utvecklas till en förbundsstat. Om detta kan sägas två saker. En förbundsstat är en nödvändighet om de fyra friheterna verkligen skall kunna förverkligas. Vi kan då se en förbundsstat av USA:s typ för vår inre syn. Där krävs gemensam valuta, gemensam utrikespolitik, gemensam försvarspolitik, socialpolitik etc. Dagens nyhetsrapporter vittnar om att den gemensamma valutan och valutapolitiken är på väg att konkretiseras. Federationspolitiken skulle kanske kunna lyckas, men den skulle säkert gå ut över demokratin. Precis som i USA kommer man att finna att på lokal nivå har politikerna för litet makt och på federal nivå ligger besluten för långt bort. Människors intresse för politiken domnar bort. Världens största federala demokrati, USA, är förvisso ingen framstående demokrati när det gäller medborgarnas engagemang. Mycket pekar dock på att det är oerhört svårt att åstadkomma en sådan europeisk federation. Den stora federation som ju faktiskt finns i Europa, och delvis i Asien, nämligen USSR, vanligen kallat Sovjet, är en federation i sönderfall. Så snart de nationella känslorna har en chans att göra sig gällande faller den typen av federation isär. Vilka skäl har vi att tro att det skulle vara möjligt att hålla ihop en västeuropeisk federation med dussintals språk och nationaliteter, som rimligtvis skulle omfatta inte bara EG och EFTA utan också en stor del av de tidigare kommunistiska staterna i Centraleuropa och Balkan, en förbundsstat med 400 miljoner invånare? Nej, förbundsstaten förefaller inte särskilt sannolikt men det förefaller ändå vara en klar risk att en EG-integrering kommer att leda till att ett stort antal lagar harmoniseras och att kapitalrörelserna får spela fritt. Och maximal frihet leder alltid till att de starka tar för sig och att de svaga blir utan. Frihet utan regleringar och utan ansvar är livsfarlig. Det kommer att gälla företagen, det kommer att gälla människorna. Statsrådet Gradin tycker kanske att jag har avlägsnat mig alltför långt från den konkreta handelspolitiken, men det finns inte särskilt mycket fakta att ta vara på i regeringens redogörelse. Jag har inte samma kunskap som Per Gahrton, så jag skall inte ställa frågor om någon speciell EG-lag i dag. Däremot kunde det vara intressant att höra en kommentar till Transportarbetareförbundets oro, som uttrycktes i gårdagens nyhetssändningar, för att vi kommer att få utflaggade svenska långtradare med portugisiska besättningar på kontinenten och samtidigt portugisiska åkerier engagerade i linjetrafik mellan Stockholm och Göteborg. Anita Gradin berömmer sig av att fortlöpande ha hållit riksdagen orienterad om EG-EFTA-utvecklingen. Jag tycker att den orienteringen har varit ganska torftig. Nu vill jag inte skylla allt på Anita Gradin. Jag noterade med tillfredsställelse att Anita Gradin i en interpellationsdebatt den 18 januari rekommenderade utskotten att begära information från de EG-grupper som arbetar med frågor som berör utskotten. Den 20 januari gjorde jag en sådan framställning till näringsutskottet. I dag, två månader senare, har ingenting hänt. Det visar återigen att man från regeringspartiets sida icke är angelägen om att informera. Det kan leda till två slutsatser — antingen att regeringen och regeringspartiet är nonchalanta och maktfullkomliga, eller att regeringen har något, eller kanske mycket, att dölja. Nu lovar Anita Gradin att riksdagen skall få mer information i form av en ”grönbok” som skall komma i april. Nu kan jag bara uttala min politiska tillfredsställelse med den gröna färgen. Jag hoppas att bokens färg är en indikation på nytänkande i regeringen. När jag nu har kommit in på det gröna spåret vill jag fortsätta med att kommentera miljöfrågorna i handelspolitiken. Miljöpartiets ståndpunkt är att det är oerhört viktigt att vi i GATT och EG-arbetet hela tiden tar hänsyn till miljön. Vår inställning, att miljöklausuler och socialklausuler är ett grundläggande krav för att handelsbarriärerna skall kunna rivas, är väl vid det här laget välbekant. Det räcker kanske att nämna lösenorden — äpplen och päron. Det är olycksbådande att statsrådet säger att efter Uruguayrundan skall man i GATT ta itu med miljöfrågorna. Det ter sig för oss fullkomligt horribelt att man skall kunna förhandla inom GATT om jordbruksharmonisering utan att samtidigt ha med miljöfrågorna. Detta är utomordentligt illavarslande och visar att regeringen — möjligen med undantag för Birgitta Dahl — har en principiellt felaktig syn på miljöfrågorna. Dem kan man lika litet som jästen kasta in efteråt i ugnen. De måste integreras i varje process från början, det må gälla fysisk tillverkning av en produkt eller internationella förhandlingar. Det är glädjande att Sverige har tagit initiativ till en OECD-studie om sambandet mellan handelspolitik och miljöpolitik. Men jag vill varna för det felaktiga sätt att angripa miljöfrågorna som brukar kallas antiteknik-metoden och som är vanlig bland människor med ett nyvaknat miljöintresse. Det betyder att man bedriver en viss teknik i samhället som så småningom visar sig medföra miljöproblem. Då uppfinner man genast en antiteknik, som skall neutralisera skadorna. Ett filter är det enklaste exemplet på antiteknik. Det behöver inte alltid vara fel, men i dag börjar medvetandet tränga igenom att det rätta angreppssättet är att gå tillbaka till processens början och ställa den första frågan: Behövs över huvud taget denna produkt? Om svaret då blir ja, blir nästa fråga: Hur skall jag göra om processen från början så att jag på ett enkelt sätt kan förhindra att utsläpp uppstår? Herr talman! Jag vill sluta mitt anförande med att instämma i regeringsdeklarationens ord att 1990 både är och kommer att bli ett historiskt år. Det har börjat bra med frigörelse i öster, och miljöpartiet hoppas på ett snabbt öppnande av handelsförbindelser med det fria Litauen och så småningom också med det fria Lettland och Estland. I det sammanhanget instämmer jag i Gunnar Hökmarks efterlysning av de handelskontor som näringsutskottet och riksdagen uttalade sig om förra året. När det gäller övriga nyheter som kan komma väntar vi med skräckfylld nyfikenhet på vad som kan hända på EG och GATT-fronterna. Där vågar vi inte hoppas på alltför positiva nyheter, och vi kommer inte att förtröttas att tala om för svenska folket allt det som regeringen försöker fördölja när det gäller EG.

Herr talman! EG, GATT och Östeuropa är tre nyckelord i dagens handelsdebatt. De har alla stor betydelse för Sveriges framtida ekonomi och välfärd. Jag hinner tyvärr inte gå in på GATT-frågorna i detta anförande. Jag vill i stället börja med att säga att den demokratisering som länderna i Östeuropa nu genomgår och där man snabbt kastar av sig det kommunistiska oket är både politiskt och mänskligt oerhört glädjande. Den ekonomiska utvecklingen kommer emellertid inte att gå lika snabbt som den politiska. Framför sig har nu öststaterna ett gigantiskt ekonomiskt omstruktureringsarbete, där de själva i allt väsentligt måste reda upp sin situation, även om insatser kommer att göras av utomstående länder, exempelvis Sverige. Trots den geografiska närheten utgör öststaternas del av den svenska exporten bara några få procent. Allt detta kommer nu att förändras. På kort sikt kommer inte handelsutbytet med öststaterna att bli av en sådan omfattning att det innebär någon dramatisk ökning av deras ekonomiska betydelse för Sverige, men på litet sikt kommer situationen helt säkert att förändras. Genom öststaternas frigörelse och deras gradvisa inlemmande i den internationella handeln kan EG:s norra delar komma att få den vitamininjektion som de så länge har saknat. Det kommer också att gynna oss. Östersjön blir inte längre ett gränshav där barriärer byggs, utan ett innanhav för ett utökat samarbete mellan länder med likartade ekonomiska system. Öststaterna är alltså inte något alternativ till EG, som det ibland framskymtar i debatten från EG-kritiska partier, utan ett komplement för Sveriges del. Herr talman! Det tredje nyckelordet i den handelspolitiska deklarationen, vid sidan om Östeuropa och GATT, är EG. Rättare sagt, skall ett avtal om ett vidare europeiskt ekonomiskt samarbete, EES, som innefattar såväl EG som EFTA-staterna, nu förhandlas fram. Det är naturligt nog den mest närliggande och påträngande handelspolitiska frågan för Sverige, med tanke på den väldiga betydelse som EG med sina 320 miljoner invånare har för oss. Intresset för ”nära, varaktiga och omfattande förbindelser med EG”, som det heter i riksdagens EG-beslut 1988, delar vi med övriga EFTA-stater. Hela Västeuropa utanför EG är starkt intresserat av det nära samarbetet med EG. Det är viktigt att understryka det. T.o.m. Österrike, som vill framstå som så neutralt, har gått så långt att det ansökt om medlemskap. Det låter ibland från vpk och miljöpartiet i deras agitation som om Sverige skulle vara den enda EFTA-stat som vore intresserad av ett långtgående samarbetsavtal med EG, men här befinner vi oss alltså i ett mycket gott sällskap med övriga EFTA-länder — jag vill än en gång understryka det. Man har på tjänstemannanivå i EG och EFTA avslutat sin genomgång av eventuella problemområden för EFTA:s del när det gäller de spelregler som EG håller på att bygga upp kring sin nya inre marknad. Bollen går nu över på den politiska planhalvan. Vi har i riksdagens EFTA-delegation ännu inte fått någon redovisning i denna del, men vi räknar med att detta kommer att ske redan i början av nästa vecka. Däremot har vi i delegationen diskuterat olika alternativ när det gäller de institutionella formerna för EFTA —EG-samarbetet, som dels skulle hantera de redan överenskomna spelreglerna för den inre marknaden, dels skulle vara en ram för beslut om ny EES-lagstiftning. Vad vi då ser konturerna av är ett EES-samarbete som innebär att EFTA sidan sitter med i gemensamma organ på alla nivåer och där vi alltså kan diskutera och påverka varandra inför besluten. Själva besluten fattas dock av resp. sida, liksom slutgiltigt i EFTA-ländernas nationella parlament. Beslut kan i undantagsfall skilja sig åt mellan EFTA och EG, men det får vi leva med. Det är alltså inte fråga om att genom detta samarbete överlämna nationellt beslutsfattande till några övernationella organ — inte i större utsträckning än vad vi i Sverige redan är vana vid inom ramen för internationellt samarbete. Däremot kommer vi säkerligen att bli eniga om en gemensam ”högsta domstol” i EES-samarbetet som skall avgöra hur beslutade regler skall tolkas. Det har diskuterats om parlamentet kommer att fråntas makten i dessa avseenden, men parlamentet har aldrig haft någon makt över högsta domstolen. Slutligen vill jag för statsrådet Gradin understryka den viktiga roll som EFTA-sidans parlamentariker har att spela i EES-samarbetet. Jag är säker på att hon är väl medveten om detta, men icke förty förtjänar det att understrykas inför de förhandlingar som nu skall börja. Även om EG-parlamentet inte har den makt som nationella parlamentet har, så har det möjlighet att i vissa fall överrösta EG:s ministerråd och ändra på besluten. Och det kan varken statsråd eller tjänstemän på EFTA-sidan göra mycket åt. Här har alltså EFTA:s parlamentariker en central roll att spela för att komma till tals med EG-parlamentet, för att föra fram våra synpunkter och våra intressen. Därför måste en utvidgad, rådgivande EFTA-parlamentarikerförsamling finnas med bland EES institutioner. Och dess roll kommer att bli än viktigare, om EG-parlamentet får ytterligare utvidgade beslutsfunktioner, vilket mycket tyder på. Herr talman! Jag är optimist om Sveriges och andra EFTA-staters möjligheter att nå fram till ett bra EES-avtal med EG. Det har diskuterats hur långsiktigt ett sådant arrangemang kan komma att bli i en värld som ständigt förändras, bl.a. med hänsyn till den snabba utvecklingen i Östeuropa. På en sådan fråga tror jag att det bara finns ett svar att ge. Jag skulle vilja formulera det på följande sätt. EES är att likna vid ett samboförhållande. EFTA och EG-länderna kommer att pröva varandra under äktenskapsliknande förhållanden. Beroende på hur erfarenheterna blir och med hänsyn tagen till yttre omständigheter — läs där in exempelvis neutraliteten — antar jag att vi så småningom mera långsiktigt kommer att bestämma oss för giftermål, fortsatt samboförhållande eller möjligen mera lösa förbindelser. Det sistnämnda kan visserligen som regel inte rekommenderas, i varje fall inte på en mera generell bas. Slutligen skall jag beröra några av de frågor som togs upp av mina meddebattörer. Per-Ola Eriksson sade att det i GATT-förhandlingarna inte får bli så att Sveriges säljer ut det svenska jordbruket för andra intressen. Det är riktigt att vi skall vara försiktiga här. Å andra sidan måste vi ha förståelse för den otålighet som u-länder och vissa starkt jordbruksinriktade länder känner, när de har sett hur olika industriländer under lång tid har blockerat deras exportmöjligheter samtidigt som vi genom GATT-förhandlingarna har pressat fram stora exportmöjligheter på våra centrala exportområden, nämligen för industrivarorna. Vi måste ta den otåligheten i beaktande. Rolf L Nilson från vpk sade i sitt anförande att EG står för en oreglerad kapitalism i Europa. Jag tror inte att sanningen är så enkel. Jag kan inte tänka mig att den brittiska premiärministern Thatcher är en av de allra häftigaste kritikerna av EG därför att EG står för en oreglerad kapitalism i Europa. Snarare ser hon kanske mot bakgrund av de idéer som hon står för en fara för att EG kommer att fyllas med ett socialt innehåll, något som vi från vänstern utifrån våra idéer tillsammans kämpar för. Till slut, herr talman, klagade Lars Norberg över att näringsutskottet ännu inte har haft möjlighet att höra de arbetsgrupper som ägnar sig åt våra frågor inom EFTA och EG-området. Jag kan hålla med om att vi borde ha varit snabbare i det avseendet, men det har kommit budgetfrågor och en regeringskris emellan. Vi är på gång med planeringen för arbetet med dessa frågor. Jag tror inte att Lars Norberg kommer att bli besviken.

Fru talman! Regleringsvännerna Norberg — Nilson är på många sätt förvånande. När hela Östeuropa försöker häva sig ur reglerad handel och reglerad ekonomi, därför att det haft katastrofala konsekvenser för miljö, välfärd och mångfald i samhällena, använder företrädarna för miljöpartiet och vänsterpartiet kommunisterna samma typ av argument som hela tiden har använts till försvar för regleringarna. Man räknar upp frihandelns alla nackdelar men nämner inte regleringsekonomiernas fruktansvärda nackdelar, trots att de är så uppenbara. Rolf L Nilson är väl den som den här gången slinker lindrigast undan — han nämnde att EG hade sin udd riktad mot u-länder och en oreglerad kapitalism, vilket bara ger en bild av Rolf L Nilsons insikt i vad som sker inom EG och hur EG fungerar. Mest bekymrad blev jag över Lars Norbergs framtidsanalys. Den kunde ha varit skriven av en sentida Karl Marx — det vara samma typ av analys, det var samma typ av basering på de materiella villkoren och något slags försök till dialektisk analys, och det var lika fel. Skillnaden mellan Lars Norberg och Karl Marx är väl i den delen att när man nu för tiden ser Karl Marx på affischer ber han om förlåtelse. Låt mig bara fråga Lars Norberg: Vad vore det för fel om det var en portugisisk åkare som körde mellan Stockholm och Göteborg? Jag ryste inte till i bänken när Lars Norberg nämnde detta skrämmande. Fru talman! När vi diskuterar Östeuropa kan Polen vara en bra utgångspunkt. Jag tycker att statsrådets exempel på vad som nu är på gång litet grand illustrerar hur litet vi själva kan göra och hur begränsad regeringen uppenbarligen ansett sig vara. En miljard till Östeuropa, av vilka 225 miljoner skall gå till Polen, är inte särskilt mycket, framför allt inte med tanke på att det inte främst handlar om bidrag, utan det handlar om att öppna handeln. Det är ju intressant att notera att de svenska företagen i många fall har kommit före svenska myndigheter och den svenska utlandsrepresentationen. I avsaknad av handelsrepresentation har företagen i stället tagit saken i egna händer. Men vad vi måste ha klart för oss är att när vi vill understödja investeringar för svenska företag i dessa länder handlar det inte bara om investeringsskydd, utan det handlar också mycket om att öppna för handel från dessa länder. Det är med dessa länder som bas som för svenska och andra europeiska företag intressanta investeringar kan göras i dessa länder, och då måste vi analysera vilka möjligheter vi har att bredda, liberalisera handeln. Där kommer vi oundvikligen in på att den Europeiska gemenskapen fyller en central funktion i detta sammanhang. Vi kommer då till nästa steg: Vilken möjlighet vill vi under 1990-talet ha att påverka det som skall ske i dessa relationer? Jag skulle gärna vilja höra statsrådet Gradins syn på vilken roll som vi i dag tror oss kunna spela i det sammanhanget. Jag tror dessvärre att ambitionen är alltför låg om vi sätter den lägre än att under 1990-talet uppnå en närmare anslutning än vad som i dag är fallet. Fru talman! Låt mig också säga som svar till Per-Ola Eriksson att jag inte tror att det finns någon utom vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartisterna som hoppas på en dålig förhandlingsutgång av EES-förhandlingarna. Jag tror att alla vi andra förenas i en förhoppning om att få ut mesta möjliga av dessa förhandlingar. Oavsett om vi anser att vi skall ta ett steg vidare eller inte, anser vi att det alltid är bättre ju längre vi har kommit. Det är däremot min övertygelse att vi i slutresultatet av dessa förhandlingar också tydligare kommer att skönja motiven för att gå vidare i nästa steg. Det handlar bl.a. just om vår förmåga att påverka ett bredare europeiskt samarbete, där EG är en central bas, men också om vår förmåga att påverka och ta ansvar för det som är våra åtaganden. Jag vill hävda att det kommer att finnas en latent bristande trovärdighet i vårt engagemang i förhållande till den Europeiska gemenskapen, om vi inte också befinner oss på en nivå där vi kan vara med och bestämma och inte bara har passivt inflytande. Näringsutskottets ordförande sade att när åsikterna skiljer sig kan vi givetvis gå vår egen väg. Men om det är så att denna osäkerhet kommer att finnas latent och även kommer att finnas för de framtida steg som skall tas när man väl en gång har nått en förhandlingslösning kommer det ur svenskt näringslivs perspektiv att finnas en bristande trovärdighet i vårt engagemang i förhållande till EG. Fru talman! Låt mig bara avsluta med vad som också blev statsrådet Gradins avslutning. Europaparlamentet är en instans som vi på ett helt annat sätt än tidigare måste lyfta fram i de svenska diskussionerna med EG — där ser vi i dag en begynnande maktfaktor som kommer att ha stor betydelse, inte bara för EG:s beslut utan för beslut som direkt kommer att beröra oss själva. Allt stöd från regeringen i dess förhandlingsarbete i det avseendet är välkommet.

Fru talman! Jag ställde två frågor till Anita Gradin. På en svarade hon. Det är klart att jag inte kan vara till freds med svaret att kvoterna mot import av textilier och skor för handeln med öststaterna uppenbarligen skall vara kvar. Vi säger att vi vill hjälpa dem att få fart på sin ekonomi — det är oerhört viktigt för demokratin och utvecklingen, för relationerna mellan Östoch Västeuropa och för Sveriges förbindelser med de nya staterna. Därför måste vi satsa flera hundra miljoner, en miljard under en treårsperiod, för att hjälpa dem att komma i gång. Samtidigt säger vi: Men vi skall hindra dem att sälja mer till vårt land av de varor som de är duktiga på att tillverka. Där skall vi i ännu drygt ett år ha klara restriktioner. Om inte statsrådet normalt var en så vänlig person, skulle jag mot denna bakgrund i henne spåra en Dr Jekyll och Mr Hyde i fin kombination. Nog är det här ett utpräglat drag av personlighetsklyvning? På min andra fråga, den om socialdemokratin — och regeringen med den — kan säga något om vilken utveckling man eftersträvar för Sveriges Europapolitik efter 1993, anförde Anita Gradin inga synpunkter alls. Det är möjligt att man inom socialdemokratin inte tänker på de frågorna. Det är sällan vi hör någon därifrån uttala sig med ett perspektiv som sträcker sig längre än till 1993. Jag hade möjligen förhoppningen att vi i en sådan här debatt, som äger rum i en tid som är väsentlig — det är vi medvetna om — skulle kunna få någon liten inblick i hur det stora partiet tänker. Från folkpartiets sida har vi gjort klart vad som är vårt långsiktiga mål: att Sverige med bevarad alliansfrihet, under förutsättning att den utveckling som vi nu ser i Europa och som leder till avrustning, minskad spänning, ökad säkerhet och förstärkt demokrati fortsätter, skall kunna bli en fullvärdig medlem av den Europeiska gemenskapen. Fru talman! Lennart Pettersson gick några steg längre i det här avseendet, uppfattade jag, än vad statsrådet Gradin gjorde. Han sade att inte bara Sverige utan också andra länder önskar ett långtgående samarbete, en fast integration i Europa. Han sade det i polemik med vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet, kanske också centerpartiet, och jag vill gärna instämma i det, men jag vill samtidigt peka på att Sveriges problem kanske snarare är det omvända, att andra länder i vår omvärld mycket snabbt kan komma att vilja väsentligt mer än vad vi själva gör. DDR är de facto redan en medlem av den Europeiska gemenskapen. Tjeckoslovakien, Ungern och Polen kommer med all säkerhet, så snart deras ekonomiska strukturförändring har kommit ett stycket på väg, att söka medlemskap. Av de sex EFTA-medlemmarna har ett land, Österrike, redan lämnat in sin ansökan. Det schweiziska parlamentet beslöt nyligen att hos sin regering hemställa om att få en redovisning av konsekvenserna av ett fullt medlemskap i den Europeiska gemenskapen. I Norge har i varje fall ett, jag tror två, av partierna uttalat sig för medlemskap. Om tidningsrubriker spår rätt, lär arbetarpartiet också inom kort — men det känner säkert Lennart Pettersson mycket bättre till än jag — komma att inta en liknande position. Så risken att vi blir isolerade i våra strävanden till ett allt närmare samarbete med den Europeiska gemenskapen upplever jag inte som så påtagligt stor. Jag upplever snarare — kanske Lennart Pettersson i grunden delar min åsikt — risken att vi blir på överblivna kartan som väsentligt större i den långsiktiga utvecklingen.

Jag tror inte att det är så, och jag tycker att det är värdefullt att vi fortsätter och fullföljer ansträngningarna att nå en överenskommelse om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde, en europeisk ekonomisk sfär, med EG. Men jag tycker att vi måste ha en ökad beredskap för alla alternativ.

Fru talman! Jag ställde några frågor till Anita Gradin. Några hann hon svara på, en del svarade hon inte på. Jag skall börja med dem hon inte svarade på. En fråga handlade om handelskontor i Östeuropa. När riksdagen i fjol uttalade att det behövs ett fristående handelskontor i Moskva, hade vi för hoppningar att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag om inrättande av ett sådant. I årets budgetproposition är så icke fallet. Man väljer att förstärka den kommersiella kompetensen på ambassaden i Moskva, och det kan i och för sig vara bra. Men jag tror att det är ändå viktigare — det är en strävan som Exportrådet har, och det finns ett intresse i näringslivet — att ha fristående handelskontor i olika länder. Om man begränsar sig till att förstärka kompetensen på ambassaderna, finns det en risk att man inte får samma intresse från näringslivet att ta del av de resurspersonerna. Jag tror att det vore värdefullt för Sverige att bygga ut en ordentlig handelsrepresentation i Östeuropa — i Sovjetunionen, de baltiska republikerna, Östtyskland och Polen. Jag hoppas att vi till slut här i kammaren kan få fatta sådana beslut. De nordiska frågorna har delvis kommit bort i den här diskussionen. För att inte någon efteråt skall säga att vi inte intresserar oss för dem vill jag beröra dem något. Jag tror att det är viktigt, även om vi har avskaffat en hel del av handelshindren mellan de nordiska länderna, att vi prioriterar det nordiska samarbetet i betydligt större utsträckning än vad vi hitills har gjort. Det behövs på en rad olika områden, inte minst när det gäller kommunikationerna mellan länderna. Vi har bra kommunikationer mellan de nordiska huvudstäderna, men de tvärregionala kommunikationerna är inte alltid så bra, och det är hämmande för näringslivsutvecklingen. Det är en av de åtgärder som bör prioriteras. Det finns också andra ekonomisk-politiska åtgärder som vi kan sätta in och som jag tror att det är viktigt att vi vidtar. I den koncentration som följer i spåren av avskaffad valutareglering och västeuropeisk integration är det viktigt att kunna bygga på en stabil hemmamarknad här i de nordiska länderna. Sedan till miljöfrågorna och GATT. Jag reagerade på den mening i den handelspolitiska deklarationen som jag läste upp förut. Då säger fru statsrådet att det handlar bl.a. om import av vissa produkter som vi inte har möjlighet att säga nej till. Ja, men i den här meningen talas det om att det finns risk för att vi har handelsregler som verkar hämmande på möjligheten att genomföra angelägna miljöåtgärder. Jag tolkar det vidare än att det handlar enbart om några prylar som är framställda på ett ur miljösynpunkt tveksamt sätt. Jag tycker faktiskt att meningen inrymmer betydligt mer än det svar som statsrådet gav. Sedan tog jag upp jordbruket och ställde frågan till statsrådet, men Lennart Pettersson svarade först — jag vet inte hur jag skall tolka det. I alla fall är det viktigt att säga att vi skall inte använda jordbruket så som hitills har skett, att vi har gått före många andra länder och gjort avregleringar, för det kan få konsekvenser för vår möjlighet att upprätthålla ett livskraftigt jordbruk. Jag tror att vi i framtiden kan se att svenskt jordbruk kan spela en betydligt mer aktiv roll i ansträngningarna för att åstadkomma en högre levnadsstandard i olika delar av världen. Inte långt härifrån har människorna betydande problem med livsmedelsförsörjningen. Jag tror att vi genom att behålla och utveckla svenskt jordbruk har möjlighet att bidra till livsmedelsförsörjningen i bl.a. Östeuropa. Sedan till de östeuropeiska länderna och EFTA. Jag tror att det är viktigt att EFTA är pådrivande för att knyta nya kontakter och att låta länder som eftersträvar samarbete med EFTA också få ett sådant. Centern förordar ju handel och internationellt samarbete mellan självständiga stater utan överstatlighet. EFTA har inte överstatligheten i sig. För de östeuropeiska folken ligger det nära till hands att inta samma ståndpunkt. Om flera nationer väljer mellanstatligt samarbete före det överstatliga kan, tycker jag, utvecklingen i Europa få helt nya dimensioner. Det är den vägen som vi i centern vill välja för att skapa näringslivssamarbete, nya marknader, kulturutbyte och också verklig avspänning. Genom att Sverige med fasthet och konsekvens deltar i förhandlingarna mellan EFTA och EG och dessutom vänder blicken mot de östeuropeiska staterna, kan vi få resurser för att skapa en positiv ekonomisk utveckling i hela Europa. Det är kanske viktigare än att, som en del gör i den här debatten, litet väl mycket stirra sig blind på medlemskap i EG.

Fru talman! I mitt första anförande kommenterade jag den mycket nedslående utvecklingen för u-länder i Afrika och Latinamerika. Länderna är hårt skuldsatta och blir nu, när Östeuropa öppnar sig som ett för det internationella kapitalet ekonomiskt men också ideologiskt Klondyke, satta på undantag. Detta ägnades ett mittuppslag i Dagens Industri i förrgår. Det går inte en debatt utan att någon upprymd borgerlig politiker gottar sig åt socialismens död och sjunger marknadsekonomins lov. Gunnar Hökmark är väl dagens främsta sångfågel på detta område. Det är lätt att glömma bort u-länderna. Regeringen har inte gjort det i sin deklaration. Regeringen konstaterar att om Sveriges u-landshandel i genomsnitt ligger i stort sett oförändrad, ganska låg — 10 procent — har vår export till de mest skuldtyngda och fattiga länderna stagnerat och minskat. Om man går till avsnittet om u-länderna i budgetpropositionen, avsnittet utrikeshandel, exportfrämjande, blir bilden direkt nedslående. Där redovisas få konkreta resultat för att lindra u-ländernas skuldbörda. Utvecklingen av det internationella samarbetet på råvaruområdet beskrivs i nedslående termer. Det är inte särskilt gynnsamt. Detta konstateras med beklagande, eftersom råvarumarknader fortfarande är av stor betydelse för många u-länder. Jag vill mot bakgrund av denna mörka bild fråga: Vilka konkreta åtgärder och initiativ planerar regeringen för att bidra till att förbättra situationen för de fattigaste u-länderna? Det gäller hela kontinenter. När det gäller Östeuropa säger regeringen att Sverige har ett intresse av att de östeuropeiska ekonomierna integreras i en europeisk frihandelsgemenskap baserad på marknadsekonomi. Detta är problematiskt om det skulle ställa Sovjet utanför eller i kanten av ett europeiskt handelssamarbete. Det är viktigt av många skäl att Sovjet finns med. Anita Gradin försäkrade tidigare att Sovjet finns med och att Sverige verkar för att Sovjet skall kunna finnas med, och jag tycker det är klokt. Men den andra delen, att integrationen skall baseras på GATT:s princi per, gör mig orolig mot bakgrund av vad som sägs tidigare om relationen mellan GATT-avtal och miljöpolitiska strävanden. Det är samma sak som Per-Ola Eriksson varit inne på.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 Men ”i grunden” skall väl närmast översättas med ”på lång sikt”, och det är en hake i detta. När det gäller många av de viktiga och mest angelägna miljöfrågorna är det mycket tveksamt om det finns någonting att göra på lång sikt. Det krävs ganska omedelbara och konsekventa åtgärder. Man kan säga att glädjen att bli av med de stinkande Trabant-bilarna i Östtyskland och Östeuropa inte blir långvarig om de ersätts av mångdubbelt fler Volkswagen, Opel, BMW eller Mercedes. Det är ett oerhört ansvar vi här i de rika länderna har gemensamt med befolkningen i de östeuropeiska fria länderna. Det är avgörande att handel och biståndspolitik när det gäller Östeuropa är i samklang med naturen. Jag tror vi är överens om detta. Lennart Pettersson kritiserade vpk-s EG-kritiska inställning. Jag skisserade bakgrunden till den. När det gäller EG och den sociala dimensionen värderar mitt parti möjligheterna för en utveckling av den sociala dimensionen på ett annat sätt än man gör inom stora delar av den europeiska vänstern och på ett annat sätt än man gör inom delar av den svenska socialdemokratin. De ståndpunkter vi står för finns också representerade inom den svenska socialdemokratin. Vår uppfattning som parti delas t.ex. av det danska socialistiska folkpartiet inom EG, men knappast av partiets representant i EG parlamentet. Gunnar Hökmark sade att jag var litet av en gnällspik och tog upp de värsta avigsidorna av frihandeln. Jag tycker inte jag gjorde det, men jag tycker det behövs ett korrektiv mot de mest ohämmade frihandelsvännerna.

Fru talman! Gunnar Hökmark kritiserade mig för att jag skulle ha prisat regleringsekonomi osv. Det gjorde jag inte, men däremot tycker jag att det behövs ett korrektiv till den ohämmade propaganda för en fullständig frihet när det gäller kapitalet och marknaden. Inget land kan leva med en ohämmad frihet. Nästa gång väntar jag mig att Gunnar Hökmark utbrister: Släpp fångarne loss, det är vår! Det är onekligen en frihetshämning som pågår i våra svenska fängelser. All frihet måste i ett civiliserat samhälle ske under ansvar och med vissa begränsningar. Jag vet väl att jag i mitt tidigare inlägg har överdrivit eller i varje fall pekat på problemen med en alltför stor frihet för de multinationella företagen och det internationella storkapitalet. Anita Gradin har väl bejakat problemen när hon talar om de svårigheter som finns eftersom GATT-avtalet inte ger oss möjlighet att säga nej till vad som brukar kallas ekologisk dumpning. Det betyder att om de miljömässiga kraven i ett land är för stora flyttar industrin genast sin verksamhet till ett annat land där det är lägre krav. Vi har hört en framstående koncernledare i Sverige som just har hotat med att så skulle han minsann agera. Det är inte särskilt länge sedan man hörde dylika uttalanden även från svensk industri. Man använder som ett rent hot att om Sveriges miljöbestämmelser inte passar, flyttar man till ett land där man finner mera passande och liberala bestämmelser. När det gäller miljöpartiets inställning till EG har vi aldrig sagt att vi är emot varje förnuftigt samarbete eller varje harmonisering av olika former av bestämmelser. Men vi har hela tiden opponerat oss mot den grundläggande starten i detta arbete, där man säger att vi skall harmonisera allt utom försvarsoch utrikespolitik. Detta var uppenbarligen inte heller realistiskt. Regeringens representant har vid ett flertal tillfällen medgivit att det finns anledning till många undantag, där vi uppenbarligen med hänsyn till svenska medborgares hälsa och liv inte vill ha en total harmonisering. Min fråga beträffande Svenska transportarbetareförbundet, Gunnar Hökmark, var riktad till Anita Gradin. Jag sade inte att jag skulle betrakta det som en kolossal olycka om det kommer hit portugisiska chaufförer och kör för 20 kr. tim. Jag sade däremot att Transportarbetareförbundet betraktar detta som ett problem och har meddelat det via massmedia. Därför frågade jag Anita Gradin hur hon ser på detta problem. Harmoniseringen med EG sker nämligen icke utan problem. Och man måste då veta hur man löser problemen. Jag har inte alls sagt att vi till varje pris skall förhindra en harmonisering vad gäller långtradarchaufförer, men vi måste ändå se vari problemen ligger. Det är här fråga om en inställning som utgår från att handelsutbyte alltid är värdefullt. Den andel av vår industriproduktion som exporteras uppgår nu till 50 96. Vi har haft en internationaliseringsprocess som har pågått under hela efterkrigstiden, och exportandelen av vår industriproduktion har under denna tid stigit ganska regelbundet. Den är nu uppe 50 96. Det finns ingen naturlag som säger att allt måste växa. Eller är kanske idealet att 60 90 av vår industriproduktion skall gå till utrikeshandeln? Man bör som jag ser det inte föreställa sig att den automatiska tillväxten, vare sig det gäller konsumtion, handel eller produktion, är grunden för lycka. Jag kan tyvärr inte av regeringens huvudinställning till dessa problem dra någon annan slutsats än att man har fastnat i ett ganska hårt, materialistiskt och mansdominerat synsätt. Jag vill då fråga Anita Gradin: Var finns de kvinnliga perspektiven i den utveckling vi diskuterar här i dag? Hur får kvinnorna fram sin syn på hur de vill att det utvecklade europeiska samarbetet skall se ut? Hur stort utrymme finns det för de mjuka mänskliga värdena när det gäller lagstiftning och forskning? Och hur är det med drivkrafterna? Hur blir det t.ex. med det humanistiska området i den gemensamma forskningspolitiken? Lennart Pettersson gav en beskrivning av hur relationerna mellan EG och EFTA skall gå till, en beskrivning som inte lät särskilt förtroendeingivande. Den svenska riksdagen skall inte berövas något av sin suveränitet, men EG och EFTA-parlamentariker skall i gott samarbete se till att samarbetet fungerar. Det där låter som en tulipanaros som är svår att framställa.

Fru talman! Först vill jag säga något till statsrådet Gradin angående frågan om hur vi kan hjälpas åt att driva EES-förhandlingarna till ett framgångsrikt slut. Jag nämnde i mitt inledningsanförande behovet av att ha en stark parlamentarisk representation i de institutioner som måste följa med EES-avtalet. Eftersom Anita Gradin inte speciellt kommenterade detta, utgår jag från att hon har samma uppfattning som jag i denna fråga. Anita Gradin tog också upp en annan angelägen fråga, nämligen hur vi kan påverka förhandlingsarbetet på olika sätt och på olika plan. Det är viktigt att vi i nuläget har så täta kontakter som möjligt med EG-parlamentet. Jag vill bara för Anita Gradin nämna att vi faktiskt av riksdagen har fått ekonomiska resurser för att kunna göra de resor och i EG-parlamentet ta de kontakter på partibasis och på annat sätt som i detta sammanhang kan vara viktiga. Här har alltså riksdagen följt med i utvecklingen. Dessutom finns det ett allmänt anslag som partierna använder på olika sätt. Jag kan även nämna att den socialdemokratiska riksdagsgruppen nu har regelbundna kontakter med EG-parlamentets största partigrupp, nämligen den socialdemokratiska gruppen där nere. Vi arbetar alltså för fullt med dessa frågor. Lars Norberg tog upp en ganska angelägen fråga, som kan belysa hur EG verkar och inte verkar. Den gällde Transportarbetareförbundets syn på om det skall vara möjligt för portugisiska chaufförer att arbeta i Sverige för portugisiska löner. Att chaufförerna är portugiser är ju en sak, och det har vi naturligtvis ingen invändning emot. Men självfallet måste den principen gälla, att det är nationella löner som betalas där man arbetar och nationella arbetsvillkor som gäller. Något annat är helt oacceptabelt, och det ligger inte heller i den linje som EG driver. Jag tycker således, i motsats till Gunnar Hökmark, att Lars Norberg förtjänar ett ordentligt svar på den här punkten. Det intressanta är att en representant för miljöpartiet, ett parti som så starkt kritiserar EG-samarbetet, här inte tog avstånd från vad man skulle kunna kalla en social och lönemässig dumpning. Jag tycker emellertid att det klart skall markeras att detta inte får eller kommer att accepteras från svensk synpunkt. Rolf L Nilson trodde inte på den sociala dimensionen i EG-arbetet. Jag tror, Rolf L Nilson, att det är en fara att stirra sig blind på de ekonomiska reformer som nu genomförs i syfte att skapa den stora inre marknaden. Det är nödvändigt med en inriktning på det ekonomiska om man skall klara spelreglerna och kunna skapa en marknad som skall ge ökade möjligheter att utveckla välståndet i Europa. Man kan emellertid inte i längden enbart syssla med detta, utan den sociala dimensionen måste då komma in i bilden. Man kan dessutom filosofera över frågan: Hur skall vi klara av problemen i en världsdel där de multinationella storföretagen och kapitalet rör sig fritt över nationsgränserna? Är det bästa sättet att lösa de demokratiseringsoch fördelningspolitiska problem som uppstår i ett sådant sammanhang, att sätta sig i ett hörn och isolera sig? Det går inte att tro att nationalstaten kan lösa problemen, att lilla Sverige kan komma till rätta med de multinationella företagen som rör sig fritt över gränserna. Detta är icke möjligt i dagens läge, och det är ännu mindre möjligt i framtiden. En möjlighet till medborgarkontroll över kapitalet och de multinationella företagen och en möjlighet för facken och löntagarna att få ett inflytande över dessa starka krafter som rör sig fritt över nationsgränserna kan endast uppnås genom att vi samarbetar så nära som möjligt med de regionala strukturer som nu byggs upp. Där ger också ett samarbete med EG helt andra möjligheter att driva på en från vänsterns synpunkt sett positiv utveckling, detta jämfört med vad vi kan åstadkomma om vi bara sätter oss i ett hörn och tror att vi kan klara upp det själva. Ensamma är vi förfärligt svaga, tillsammans med andra krafter kan vi åstadkomma betydligt mer. Fru talman! Hadar Cars sade att Sverige riskerar att hamna på den överblivna kartan när vi nu satsar på det samboförhållande som ett EES-avtal innebär. Jag vill påstå att man om man är sambo icke befinner sig på den överblivna kartan. Vi kommer efter 1993 att leva i ett äktenskapsliknande förhållande. Vi kommer t.o.m. att leva i ett så rysansvärt förhållande att fler än en sitter i samma bo och håller ihop. Samtliga EFTA-stater kommer alltså att vara med i detta förhållande. Vad jag reagerade mot var den argumentation som miljöpartiet och vpk driver i detta sammanhang, den som går ut på att Sveriges stora majoritet i detta parlament skulle driva en linje som i någon mening är apart och konstig. Vi är de i detta parlament som driver samma linje som man gör i andra stater utanför EG.

Fru talman! När det gäller våra handelsförbindelser österut vill jag hävda att jag saknar en bild av vad regeringen vill uppnå, och vad den kan och vill göra för att uppnå detta. I det ena alternativet kan vi gå via EG och 24-gruppen, och då bör man ha en strategi för vad man vill uppnå genom detta. I det andra alternativet kan vi se vad vi kan göra självständigt, och då tror jag att det krävs mer än 225 milj.kr. i bidrag. Det krävs en betydligt bredare strategi för det vi skall göra. Jag vill inte säga att statsrådet inte har någon uppfattning om detta, men det kunde vara av värde att diskutera frågan. Fru talman! När det gäller situationen i Europa efter en EES-lösning vill jag ändå hävda att det är av intresse att diskutera vilka alternativ som vi ser som möjliga. Statsrådet sade alldeles nyss något som jag tycker är värt att ta fasta på. Hon sade: Vi skall inte diskutera detta med medlemskap i dag. Om jag tolkar det rätt innebär detta i sig, hoppas jag, en betydande öppning, och en skillnad i förhållande till de företrädare för regeringen som sagt att ett medlemskap inte är aktuellt oavsett vad som kommer. Att på detta sätt stänga dörrar skapar problem på lång sikt när det gäller trovärdigheten i den svenska Europapolitiken. Om man hävdar att det under 90-talet kan vara relevant och angeläget att diskutera medlemskap skall man nog inte dra sig för att börja föra den diskussionen nu. Det kommer att ta lång tid att föra en bred diskussion om detta i det svenska samhället. Inte minst de EES-förhandlingar som vi nu är inne i visar på att det behövs betydande omställningar både på det ena och på det andra hållet. Det möter också en betydande opposition från vissa, om än begränsade, grupper. Om vi skall kunna pröva bredare grepp — när andra europeiska länder blir medlemmar — bör vi redan i dag göra klart för oss att förändringen i Europa efter 1992 också ger oss anledning att se över hur vi skall kunna vara med och påverka innehållet i det europeiska samarbetet. Jag har inte någon ytterligare repliktid. Jag vill därför avslutningsvis säga att det är min förhoppning att statsrådet menade det som jag tror. Jag uppmanar henne därmed också, om hon menade det som jag hoppas att hon menade, att starta diskussionen i stället för att skjuta den framför sig. Det blir inte mycket gjort om man skjuter upp allting till morgondagen.

Fru talman! Det var bra att Gunnar Hökmark och Lennart Pettersson tog sig tid att analysera torftigheten och trångsyntheten i framför allt miljöpartiets och vpk-s inställning till integrationen i Europa. Lars Norberg jämförde de västeuropeiska demokratiernas enhetssträvanden inom EG med den imperialistiska och kolonialistiska förtryckarstat som Sovjetunionen länge varit. Det visade i blixtbelysning de värderingar som Lars Norberg och hans s.k. miljöparti har. Fru talman! Vi befinner oss i en handelspolitiskt mycket innehållsrik period. Men vad kan det komma att stå i en uppslagsbok om den process vi nu är inne i? Ja, kanske något i den här stilen. Den svenska inställningen till europeisk integration var länge ambivalent, inte sällan negativ. I den europeiska frihandelsorganisationen EFTA, som tillkom 1960 på brittiskt initiativ för att utgöra en motvikt till den europeiska gemenskapen, blev Sverige en drivande kraft, särskilt efter det att Storbritannien lämnat EFTA för medlemskap i EG. Efter hand växte dock också i Sverige insikten om behovet av ett närmare samarbete med den Europeiska gemenskapen. Detta ledde i början av 90-talet till en överenskommelse mellan EG och EFTA, varigenom Sverige i ekonomiska och flertalet andra avseenden kom att knytas fastare till det alltmer djupgående integrationsarbetet i Europa. Uppfattningen i Sverige att landets alliansfria politik skulle utgöra ett hinder för medlemskap i EG förlorade i tyngd efter 1989 års omvälvningar i Östeuropa, som följdes av avtal om nedrustning, de tyska staternas enande och ett successivt inlemmande av Östeuropa i Gemenskapen. Efter några år fann därför den svenska regeringen tiden inne att söka medlemskap. Efter det att avtalet godkänts i folkomröstning upptogs Sverige som fullvärdig medlem i den Europeiska gemenskapen. Ja, så kan det komma att stå i en svensk uppslagsbok som utkommer kring sekelskiftet. Men skall vi nå dit bör diskussionen om de långsiktiga lösningarna, av våra långsiktiga ambitioner och strävanden när det gäller vårt samarbete med övriga Europa, nog inte vänta så länge. Vi har all anledning att raska på.

Fru talman! Framtiden är nära, brukar man säga. Framtidsfrågorna är viktiga, och till de frågorna får väl ändå Sveriges relationer till den västeurope iska integrationen höra. Men att döma av närvaron i kammaren under den handelspolitiska debatten är inte intresset så stort för framtiden. Jag tycker att det är viktigt att säga, att när vi nu går in i realförhandlingar med EG och skall analysera hela EG:s regelverk, är det viktigt att vi får en bred, intensiv och konstruktiv debatt om hur integrationen kommer att påverka Sverige. Sekunden från 1992 till 1993, då steget till det nya Europa skall tas, är viktig att analysera i förväg. Hur påverkar det vardagslivet för de enskilda människorna? Vilka möjligheter till samarbete kommer det att ge för svenska småföretag? Vilka möjligheter till gemensamma forskningsoch utvecklingsframsteg kan vi nå? Vilka är möjligheterna för ungdomarna i Sverige, Grekland, Italien osv. att gemensamt kunna få rejäl utbildning och hitta varandra? Hur kommer hela det sociala trygghetssystemet att påverka oss? Jag tycker att detta är frågor som ger anledning att försöka bredda debatten, så att debatten om Sveriges relationer till det övriga Europa inte bara förs av ett fåtal personer, ett fåtal politiker eller i näringslivskretsar. Vi behöver ett brett folkligt engagemang för Europafrågorna. Till skillnad från en del meddebattörer tycker jag att debatten om Europa i framtiden och Sveriges roll i Europa inte skall begränsas till frågor om medlemskap. Jag tror att vi har större möjligheter att som ett neutralt land påverka utvecklingen i Europa än om vi låser oss inne i en organisation som EG. När Hadar Cars efterkommande skall läsa historieböckerna på 2000-talet, tror jag att det är viktigare att de får läsa om den roll som Sverige har bidragit med för att skapa ett alleuropeiskt samarbete än att läsa om att kvar med förlegade tankar om det framtida Europa stod Hadar Cars med enbart ambitionen att bli medlem i EG.

Fru talman! Jag har aldrig hävdat att de som agerar för ett nära samarbete eller, som det lät på Lennart Pettersson i hans senaste inlägg, för medlemskap i EG driver någon apart linje. Närmandet har en stabil majoritet i Sveriges riksdag. Givetvis vet jag att andra länders regeringar och politiker strävar efter ett närmande till EG. Jag vill också understryka att vpk hela tiden har varit för ett närmande av folken i hela Europa. Vi kan konstatera att i dag ser förutsättningarna för ett alleuropeiskt samarbete mycket bättre ut än vad de gjorde för bara ett halvår sedan. Jag kan instämma i rätt mycket av vad Per-Ola Eriksson sade. Vi tror mer på ett samarbete mellan fria självständiga stater. Utvecklingen i Östeuropa får inte leda till att alla Europas stater sväljs av ett ”sSuper-EG”. Snarare måste EG:s roll i Europa tonas ner och samarbetet bli på en mera jämställd basis. EG-fixeringen är faktiskt verklighet. Det är något som man drabbas av själv när man hamnar i sådana debatter. Intresset för att diskutera de svåra problem som u-länderna, på kontinenterna Afrika och Latinamerika står inför, är mycket litet. Ansträngningarna för att lösa deras problem engagerar inte tillnärmelsevis på samma sätt som diskussionen om detaljer i det europeiska närmandet. Vi måste lyfta blicken från Europas navel och se över hela världen.

Fru talman! Lennart Pettersson talade om transportarbetarna och löste deras problem enkelt. Man skall alltså följa svenska regler när man arbetar i Sverige. Det låter i och för sig bra. Jag förmodar att de gläder sig över det. Men samtidigt har transportarbetarna tagit upp problemen, så jag tror inte det är fullt så enkelt som Lennart Pettersson försöker framställa det. Dessutom tror jag inte att man över huvud taget skall föreställa sig att en integrering alltid måste leda till att alla skall uppnå svensk nivå, vare sig man tittar på Europa eller man tittar på världen. Om vi skall ha ett ökat samarbete med andra länder, kan det vara anledning att tänka på att föreställningen om ökad tillväxt när det gäller materiell förbrukning kanske inte är särskilt realistisk. Jag frågade Anita Gradin hur det är med det kvinnliga perspektivet i det här arbetet. Jag fick inget svar på den frågan. Anita Gradin har också fått flera frågor om Baltikum och handelsrepresentation där. Miljöpartiet anser som bekant att Sverige borde erkänna Litauen som en fri och självständig stat i dag. Rättare sagt borde Sverige ha gjort det redan för tio dagar sedan. Ett sätt att ge de baltiska staterna, särskilt Litauen, ett erkännande kan vara att snabbt anordna en handelsrepresentation där. Hadar Cars bekymrade sig över vad jag sade om Europa och Sovjet. Hadar Cars förstod uppenbarligen inte vad jag sade. Om det berodde på att jag uttalade mig otydligt eller om det berodde på att Hadar Cars inte lyssnade vet jag inte. Men jag försvarade givetvis icke det sovjetiska systemet. Jag sade att i en stor förbundsstat som Sovjet visar det sig att när friheten släpps loss kräver de nationella särarterna sin självständighet. Förbundsstaten riskerar då — som många tror att den är på väg att göra — att falla sönder. Från denna utgångspunkt sade jag att jag tror att det kommer att bli väldigt svårt att förverkliga Romtraktatens bestämmelse om en europeisk förbundsstat, samtidigt som de fyra friheterna — såvitt jag förstår — egentligen kräver en förbundsstat.

Fru talman! Anita Gradin har i den handelspolitiska deklarationen tydligt visat regeringens prioriteringar. Först gäller det att maximalt utnyttja de s.k. komparativa fördelarna och öka handeln så mycket som möjligt. I nästa GATT-runda skall vi sedan kanske ta hänsyn till miljön. Runt Bajkalsjön försökte man verkligen satsa på storskalighet vid bomullsodling, med en ekologisk katastrof som följd. Det finns även andra förfärande exempel i Europa på vart storskalighet leder om den får gå ut över miljön. Anita Gradin nämnde inte alls något om självtillit, och att det är önskvärt att varje land och varje region i nära samarbete försöker ta vara på gemensamma resurser och lösa gemensamma problem. Inte heller nämnde Anita Gradin något om hur man skall dämpa slöseriet, dvs. förslösandet av sådana naturresurser som inte nybildas. Vi intecknar framtiden i allt snabbare takt på bekostnad av kommande generationers möjligheter till ett rimligt liv. Förr strävade människor för att kunna lämna något efter sig till sina barn. Med den utveckling som nu går allt snabbare lämnar vi i stället allt större skulder efter oss i form av miljöförstöring och skövlade naturtillgångar. Fru talman! Om vi hade riksräkenskaper och internationella räkenskaper som redovisade hur stora naturtillgångarna är, deras skick och vilka förändringar som sker från år till år, skulle det ännu tydligare visa sig att vi i västvärlden lever långt över våra tillgångar och att vi tär på det gemensamma kapitalet. Detta är osolidariskt. Vi från miljöpartiet kommer att driva frågan om sådana gröna räkenskaper både här och i Nordiska rådet. I bl.a. Västtyskland och Holland liksom även i Norge arbetar man redan med denna fråga. Vi anser också att det behövs internationella råvaruskatter för att skydda mot fortsatt rovdrift och för att gynna återvinning och återbruk. I sitt anförande beskrev Lars Norberg hur det svenska samhället kan komma att se ut om den nuvarande utvecklingen fortsätter och blir ännu mer extrem, om harmoniseringen med den kommande inre marknaden inom EG sker utan hänsyn till miljö och hälsa. Jag vill påminna om den gröna vision som de gröna partierna i hela Europa har gemensam. Det är en grön vision om en kontinent med demokratiska stater och regioner från Atlanten till Ural utan murar inom och runt om Europa mot en omvärld som i många fall har det sämre än vad vi har det. Det är en vision om en kontinent med hög självtillit och självförsörjning baserad på uthålligt samspel med naturen och med ett inbördes och internationellt samarbete i solidaritet med människor i alla länder och med kommande generationer. Det är alltså fråga om samspel mellan regioner, och Norden är en sådan region med gemensamma ekologiska, kulturella, etniska och ekonomiska intressen. Under Nordiska rådets session i Reykjavik talade också Carl Bildt om Norden som en viktig faktor i det framtida Europasamarbetet. Det skall bli spännande att se hur han följer upp detta. Fru talman! Vi gröna vill verka för en livsstil och en samhällsutveckling som bygger på bättre hushållning och effektivare användning av råvaror och energi, på ökade småskaliga aktiviteter och på decentralisering samt regional självtillit. Det innebär att man ökar sitt inflytande över den gemensamma framtiden och minskar t.ex. de multinationella företagens makt och inflytande. Man ökar också möjligheterna för en verkligt fri handel som hela befolkningen kan ha nytta och glädje av. Miljöpartiet fortsätter att kräva att den fria handeln måste ske inom naturens ramar, i solidaritet med människor i andra länder och med framtiden. Vi har i en motion krävt att den svenska regeringen begär GATT-förhandlingar om att varje land skall ha rätt att skydda sin natur, sin miljö och invånarnas hälsa samt ha rätt att vägra handla med miljöoch hälsovårdliga produkter och produkter som framställs under omständigheter som strider mot de mänskliga rättigheterna eller innebär ekologisk dumpning. Varje land skall också ha rätt att ta ut miljöavgifter för att företag som tillverkar produkter och utför tjänster på miljövänligt sätt inte skall kunna konkurreras ut genom att mindre nogräknade företag har lägre kostnader för mindre miljövänlig verksamhet av samma slag. Vidare skall ett land kunna vägra att im portera produkter som framställs på ett sätt som av miljöeller hälsoskäl inte är tillåtet i landet. Det räcker emellertid inte att man skall ha rätt att värna om sin miljö. Vi måste också ha handelsregler som hindrar export av miljöförstöring. Som Lars Norberg tidigare talade om måste det skapas GATT-regler som motverkar ekologisk dumpning. Vi kräver också GATT-regler om förbud mot att exportera produkter som inte får säljas i det egna landet, eftersom de är skadliga för miljö eller hälsa. Det finns t.ex. företag som när ett läkemedel blir förbjudet i ett land skyndar sig att sälja till länder där förbud ännu inte har införts. Fru talman! För allas bästa är det bråttom att införa sådana regler i alla GATT:-länder, och det underlättar om man gör det samtidigt. Då slipper varje lands politiker höra från företagen att ingen vill börja, eftersom man då hamnar i ett sämre konkurrensläge.

Fru talman! Berith Eriksson har frågat mig när en proposition med förslag till sameting kommer att föreläggas riksdagen och om samerättsutredningens olika förslag kommer att läggas fram i en proposition. Samerättsutredningen har lämnat två betänkanden. Huvudbetänkandet ”Samerätt och sameting”, som bl.a. innehåller förslag om att inrätta ett sameting, lämnades på försommaren 1989. Förslagen har varit föremål för en omfattande remissbehandling. Remissvaren har sammanställts i en departementspromemoria som blev klar strax före årsskiftet. De förslag som samerättsutredningen har lagt fram är utan tvivel av stor betydelse för att bevara och utveckla samernas egenart och samhällsliv. Det står klart inte minst om man försöker se dem mot bakgrund av hur samerna uppfattar sig själva som ett folk i fyra länder. I våra grannländer Finland och Norge finns samiska folkvalda organ. Det är en statlig uppgift att trygga samernas möjligheter att bevara och utveckla sin egenart i Sverige. Frågorna om renskötselns rättsliga ställning och samernas villkor i övrigt är från denna synpunkt viktiga. Remissbehandlingen av samerättsutredningens förslag har emellertid visat att det i flera frågor finns anledning att pröva om det är möjligt att finna andra lösningar än dem som utredningen har föreslagit. Det gäller bl.a. vilken offentligrättslig ställning ett sameting skulle kunna få. Kommitténs förslag innebär att sametinget skulle bli en statlig myndighet. Sametinget skulle alltså formellt inordnas under regeringen och tillhöra dess myndighetsorganisation. Det är kanske inte förvånande att en del remissinstanser har satt frågetecken för om detta förslag går ihop med tanken på sametinget som en samisk folkrepresentation. För egen del har jag dragit slutsatsen att den här frågan inte bör avgöras utan att alla tänkbara alternativ har blivit grundligt prövade. Frågan om ett sametings formella ställning kan bli av betydelse för hur en bestämmelse om samerna i grundlagen skulle kunna utformas. Det av utredningen framlagda förslaget har kritiserats från flera håll. De frågor som hänger samman med renskötselrätten har också visat sig kräva ingående överväganden. Det gäller bl.a. hur rätten för samerna att utöva renskötsel skall komma till uttryck i lag, en fråga som är av nog så stor betydelse för många av samerna. Det gäller också förslaget om särskilda regler till skydd för rennäringen gentemot skogsbruket. Det går givetvis inte att bortse från andra intressen än renskötselns och samernas. Skogsindustrin och markägarna inom renskötselområdet har också berättigade anspråk på att kunna driva och utveckla sina näringar. Det har med full tydlighet kommit fram bl.a. under remissbehandlingen av samerättsutredningens betänkanden. Inte minst de mindre markägarna i Norrlands inland är en grupp vars behov vi måste ta hänsyn till när vi nu överväger hur regeringens förslag skall utformas. Samerättsutredningens förslag övervägs nu ingående i regeringskansliet. Som jag redan har antytt är det många synpunkter som har förts fram under remissbehandlingen och det har visat sig att flera frågor måste övervägas ytterligare. Vårt arbete riktas in på att se om man kan komma till rätta med de svårigheter som har visat sig vara förenade med samerättsutredningens förslag. I jordbruksdepartementet pågår överväganden vad avser samerättsutredningen, lantbruksstyrelsens rapport om samebyarnas organisation och skogsstyrelsens rapport om fjällnära skog. Enligt vad jag fått veta av jordbruksministern är tanken att förslagen i den delen skall läggas fram i en proposition under våren. I fråga om de övriga delarna av samerättsutredningens förslag arbetar vi nu i justitiedepartementet med inriktning på att se vilken lösning som kan komma i fråga främst om sametinget. Bl.a. behöver kostnadsfrågan övervägas ytterligare. Det är en självklar sak att förslaget om ett sameting inte kan ses isolerat utan även detta förslag måste sättas in i ett större sammanhang. Det är alltså vår strävan att kunna nå fram till hållbara lösningar på de frågor som aktualiseras av samerättsutredningen, men det är av flera skäl ännu för tidigt att säga om och när ett förslag kan läggas fram för riksdagen.

Fru talman! Jag vill tacka justitieministern för svaret. Jag var på SSR:s landsmöte i augusti 1989. Där behandlades bl.a. huvudbetänkandet från samerättsutredningen i den del som handlar om sametinget. Utredningens ordförande Hans-Åke Wängberg, utredningssekreteraren m.fl. drev beslutsfrågan mycket aktivt med motivering att en proposition måste läggas fram under våren. Eftersom jag har kunnat konstatera att någon proposition inte kommer ställde jag frågan. Min första reaktion på svaret är varför det inte nämns något om den ILO konvention som ligger på regeringens bord för ratificering. Kommer även den att skjutas på framtiden? Samefrågan måste ses i ett större sammanhang. Den måste sättas in i ett internationellt och nationellt historiskt perspektiv om den skall kunna tas ur det dödläge som den har befunnit sig i så länge. När det gäller det internationella perspektivet så måste internationella lagar och konventioner i vad gäller urbefolkningarnas rätt beaktas.

Justitieministern nämnde en del saker när det gäller sametingets formella ställning. Jag vill därför erinra om Kaisa Korpijaakos doktorsavhandling som är och kommer att bli av stort intresse i det sammanhanget. Jag vill även att justitieministern i denna debatt preciserar vilka frågor från samerättsutredningens förslag som måste få andra lösningar — hållbara lösningar, som justitieministern uttrycker det. Kommer verkligen den proposition som aviseras under våren att omfatta delar ur samerättsutredningen, rapporten om samebyarnas organisation och rapporten om fjällnära skogar? Justitieministern avslutar med att framhålla att man nu inte kan säga om och när ett förslag till en samlad samepolitik eller ett sameting kan läggas fram. Så sent som i årets budgetproposition sade emellertid regeringen att en proposition skulle komma under 1990. Regeringen har alltså backat från den ståndpunkten. Man frågar sig om regeringen verkligen tänker utsätta sig för nesan att inte inrätta ett sameting. Det finns redan ett sameting i Norge och ett sameparlament i Finland.

Fru talman! På eftersommaren 1982 utfärdade regeringen Fälldin direktiv för samerättsutredningen. Eftersom valet ledde till regeringsskifte hann den regeringen inte tillsätta utredningen. Den tillsattes i stället av den socialdemokratiska regeringen, vilket skedde först våren 1983. Den regeringen utfärdade även tilläggsdirektiv. Samerättsutredningens direktiv innebar att utredningen — mot bakgrund av samernas ställning som en urbefolkning som har blivit minoritet i sitt område — skulle göra en genomgång av vilka särskilda behov som kan härledas ur detta speciella förhållande. Utifrån folkrättens synpunkt får man även titta på vilka skyldigheter det svenska samhället har mot samerna. Mot bakgrund av dessa förhållanden hade utredningen till uppgift att pröva tre för samerna viktiga frågor. För det första skulle möjligheterna att stärka samernas rättsliga ställning i frågor som rör rennäringen utredas. För det andra skulle behovet av ett folkvalt samiskt organ övervägas. För det tredje skulle insatser för att bevara och stärka det samiska språket föreslås. I sitt första betänkande, Samernas folkrättsliga ställning, hävdade utredningen sammanfattningsvis ”att Sverige på folkrättslig grund har vissa förpliktelser gentemot samerna på olika områden. Sverige måste avstå från sådana ingrepp i naturen att de naturliga förutsättningarna för rennäringens fortbestånd äventyras. Sverige måste vidare sörja för att nödvändiga resurser tryggas för den samiska kulturens fortlevnad och utveckling.” Mot denna bakgrund arbetade utredningen vidare, och den framlade i juni i fjol sitt huvudbetänkande. Däri föreslogs ändringar i rennäringslagen för att förbättra förutsättningarna för rennäringsutövarna att hävda sina intressen gentemot motstående intressen, bl.a. storskogsbruket. I betänkandet föreslogs även dels att regeringsformen skulle kompletteras med en skyddsregel för samerna, dels att det skulle stiftas en samelag med bl.a. regler om införande av ett folkvalt samiskt organ, sametinget. Fru talman! Jag har begärt ordet i denna debatt eftersom jag är ledamot av samerättsutredningen och eftersom jag ser det som viktigt att utredningens förslag leder till lagstiftning. Jag hade själv för avsikt att interpellera justitieministern om när regeringen avser att lägga fram förslag om sametinget. Berith Eriksson hann före mig. Ändringarna i rennäringslagen tillhör jordbruksministerns ansvarsområde, varför det kanske fordras en särskild debatt om den frågan. Bakgrunden till utredningens förslag om införande av ett sameting är självfallet direktiven, men också att vi — både icke-samer och samer — blev överens om vikten av ett folkvalt organ som kan företräda samerna gentemot det svenska samhället i övrigt. Det skulle fylla en stor uppgift. Ett representativt folkvalt samiskt organ skulle innebära ett erkännande av samernas status och bidra till en ökad identitetskänsla och en känsla av gemenskap hos samerna. Vi fann även att samerna behöver ett gemensamt organ för att behandla samefrågor och utforma samepolitiken. Sametinget skulle bl.a. kunna bevaka samiska rättigheter när det gäller mark och vatten och delta i den övergripande samhällsplaneringen. Sverige ligger efter Norge och Finland i denna fråga. I Finland finns sedan många år en typ av sameparlament. I Norge infördes ett sameting som höll sitt första sammanträde under den gångna hösten och vars första sammanträde öppnades av den norske kungen, vilket visar den status man vill ge sitt sameting. I samerättsutredningen arbetade vi med en tidsplan som skulle medge att val till det första sametinget skulle kunna ske hösten 1991 samma dag som kyrkofullmäktigevalet. För att denna tidsplan skall kunna hållas borde regeringen ha lagt fram förslag så att riksdagen hade kunnat fatta beslut nu i vår. Det fordras nämligen en lång förberedelsetid för detta val, som innebär något helt nytt i vårt land. Valets administration måste förberedas under ganska lång tid. De samiska organisationerna måste få tillräckligt lång tid att arbeta för att skapa tillräckligt intresse bland samerna för valet. Det fordras tid för kandidatnominering. Till skillnad från andra val i vårt land skall röstlängd, enligt utredningens förslag, upprättas efter anmälan från varje röstberättigad. Vi föreslog nämligen att alla som enligt vissa kriterier kan betraktas som samer skall ha rösträtt, men att de måste registrera sig för att kunna utöva rösträtten. Anmälan skulle ske senast den 1 mars valåret. Dessa speciella förhållanden visar vikten av att ett riksdagsbeslut om inrättande av ett sameting sker långt innan det första valet till sametinget. En annan fråga som kräver lång förberedelsetid gäller lokalisering, lokaler och rekrytering av intresserad, kunnig och lämplig personal för sametinget. I sitt svar talar justitieministern mer om problem än om det som är positivt. Det finns ett brett stöd i remissyttrandena för införande av ett sameting. Att justitieministern hänvisar till kostnadsaspekten när det gäller ett sameting är anmärkningsvärt. Sametinget är ett led i ökad folkstyrelse, i det här fallet för att ge ursprungsbefolkningen i norr ett folkvalt representativt organ. Demokrati kan inte få avgöras av kostnadsaspekten. Pengar får inte förhindra att man genomför denna reform, lika litet som vid andra reformer för att förstärka, bredda och fördjupa folkstyrelsen. I slutet av svaret anger justitieministern att det av flera skäl ännu är för tidigt att säga om och när ett förslag kan läggas fram för riksdagen. Det är oroande, och jag vill därför fråga justitieministern: Avser regeringen verkligen att lägga fram förslag om ett folkvalt sameting? När kommer förslaget att framläggas? Sverige ligger, som jag sade, efter Finland och Norge när det gäller sameting. Skall vi följa dessa länders exempel, eller skall samerna i Sverige bli de enda — förutom samerna i Sovjetunionen — som skall sakna ett folkvalt organ?

Fru talman! Jag beslutade mig för att vara med i denna debatt när jag läste justitieministerns svar till Berith Eriksson. Jag skulle vilja ställa två frågor till justitieministern. Både Berith Eriksson och Martin Olsson har i viss mån berört dem. Justitieministern säger i svaret att en proposition skall framläggas under våren om samerättsutredningen, lantbruksstyrelsens rapport, samebyarnas organisation och skogsstyrelsens rapport om fjällnära skogar. Kan det verkligen vara rätt, att man tänker bunta ihop alla dessa frågor i en proposition? Det förefaller mig förvånande. Det skulle vara intressant att höra om det är en felskrivning, eller om det verkligen är justitiedepartementets mening att det skall vara så. Den andra fråga som väckts då man läser svaret är mycket allvarligare. Det gäller den sista meningen i svaret. Justitieministern säger ”om och när ett förslag kan läggas fram för riksdagen”. Det står faktiskt om ett förslag kan läggas fram för riksdagen. Är det också någonting som övervägs inom departementet? Det skulle vara intressant att få ett svar på den frågan. Samernas riksförbund har i dagarna skickat ett brev till statsministern, där man ger sin syn på hur viktigt man tycker detta är. Där skriver man: ”Nuvarande lagstiftning och andra förhållanden som är bestämmande för den samiska minoriteten är inte tillräckliga garantier för det fall Sverige vill leva upp till lämnade förpliktelser till samerna.” Det som sägs i brevet har stärkts av diskrimineringsombudsmannens yttranden under den senaste tiden, som är ganska drastiska. Även om de kanske är något överdrivna, stärker de samernas uppfattning på denna punkt. Dessutom kan man fråga sig var rennäringskommitténs förslag finns. Det är ganska många år sedan det lades fram, och det har inte kommit ut så mycket av det. Är det meningen att samma sak skall hända med samerättsutredningen? En annan mening i svaret som man hajar till inför är denna: ”Inte minst de mindre markägarna i Norrlands inland är en grupp värs behov vi måste ta hänsyn till när vi nu överväger hur regeringens förslag skall utformas.” Jag har inte förstått av samerättsutredningen att det främst handlar om de mindre markägarna. Jag har snarare uppfattat det som att det är de större markägarna — sådana som har mer än 500 hektar produktiv skogsmark — som berörs av samerättsutredningens förslag. Jag får nästan en känsla av att man vill ställa grupper mot varandra, när jag läser svaret. Det är det vi minst av allt är betjänta av i Norrland och Norrlands inland. Fru talman! Avslutningsvis skulle jag vilja få klara besked om huruvida detta svar avspeglar vad man har tänkt — om det möjligen inte skall bli någon proposition utifrån samerättsutredningens huvudbetänkande. Vi från moderata samlingspartiet har i en motion under den allmänna motionstiden krävt en samlad proposition. Detta är frågor som är väldigt viktiga för denna lilla folkgrupp. Det behövs en samlad proposition som utgår från samerättsutredningens huvudbetänkande, med de ändringar som måste vidtas med hänsyn till remissinstansernas synpunkter.
Fru talman! En konvention om urbefolkningars rättigheter antogs av Internationella arbetskonferensen vid dess möte i juni förra året. Konventionen ersätter 1957 års konvention om skydd för och intergration av infödda folkgrupper i självstyrande länder. Men det är en konvention som har vunnit mycket liten anslutning. Den har inte heller ratificerats av Sverige. Frågan om ratificering av den nya konventionen kommer att beredas av den svenska ILO-kommittén i maj. Först därefter vidtar regeringens fortsatta behandling av ärendet. Beredningen kommer att ske genom arbetsmarknadsdepartementet. Berith Eriksson undrar vilka frågor som behöver få andra, hållbara lösningar. I enlighet med det jag säger i mitt svar gäller det utformningen av ett sameting, den grundlagsrättsliga regleringen av det och också frågan om grundlagsbestämmelsen om samerna över huvud taget. Det är de frågor jag har pekat på som behöver övervägas ytterligare för att få en bra lösning. I enlighet med det som sägs i budgetpropositionen kommer jordbruksdepartementet med en proposition i de delar som hör hemma i det departementet. När det gäller jordbruksfrågorna vill jag säga till Hans Dau att jag är förvånad över hans fråga om huruvida allt det som jag angav i svaret skall buntas ihopi en proposition i jordbruksdepartement. Samtidigt frågar Hans Dau efter en samlad proposition, som skall täcka allting. Svaret på den första frågan är att alla de frågor som har med rennäringen att göra kommer att bli samlade i en proposition från jordbruksdepartementet. En än mer samlad proposition kan det inte bli fråga om. Övriga frågor bereds inom justitiedepartementet, och ILO-frågan bereds, som sagt var, inom arbetsmarknadsdepartementet. Martin Olsson understryker vikten av ätt utredningens förslag leder till lagstiftning och pekar på att det råder enighet om att ett sameorgan behöver inrättas. Det är riktigt att det finns ett brett stöd för inrättande av ett sameor gan. Men frågan är på vilket sätt vi skall utforma reglerna för det sameorganet. Det är det som ytterligare behöver övervägas. Jag delar samtliga debattörers uppfattning om att det är angeläget att Sverige också hittar en lösning för att ge samerna ett eget organ där de kan få sina intressen företrädda. Men frågan om vilket lagstiftningssätt som skall ligga till grund för det organet måste vi ytterligare överväga. Därför bedömer jag det inte som möjligt att komma med ett förslag redan under våren. Jag kan för dagen inte säga när vi kommer med en proposition. Vi gör det så snart det är möjligt.
Fru talman! När det gäller grundlagsdelen i samband med upprättandet av ett sameting undrar jag om det som justitieministern säger innebär att det finns tankar om att ge tinget konstitutionella befogenheter. Enligt förslaget skulle ju detta inte vara fallet. Jag vill även nämna den del som berör skogsbruket kontra rennäringen. I denna del av samerättsutredningen utgår man från att det finns ett sameting som skall behandla olika frågor när det gäller rennäring och skogsbruk. Jag vill avsluta mitt inlägg med att säga att jag själv är uppvuxen i den här delen av landet och är väl förtrogen med den syn som man har på samer både här och i övriga delar av landet. Denna syn på samerna kan beskrivas på två sätt. Dels ser man på samer som ett exotiskt och litet naivt naturfolk som man måste ordna allting för och ta hand om, dels anser man att samerna är litet kluriga, så att man får se upp så att man inte blir lurad av dem. Dessa två synsätt genomsyrar faktiskt hela spektrumet ända från skämt och roliga historier till den lagstiftning som Sverige hittills har haft när det gäller samefrågor. Till ståndpunkten att samerna skulle vara fullt ut jämlika och ansvarstagande samhällsmedborgare med kompetens att fatta beslut i egna angelägenheter och även kompetens att själva ta konsekvenserna av sina beslut, vilket t.ex. ett sameparlament skulle innebära, har vi tydligen en bra bit kvar.
Fru talman! Jag skall försöka hålla mig till de delar av utredningens betänkande som gäller justitiedepartementets område. Jag vill först erinra om att Sverige under främst efterkrigstiden har varit nästan ledande i världen när det gäller att framhålla minoriteters och minoritetsfolks rättigheter. Det är mycket bra att Sverige har varit med och drivit på den opinionen. Men självfallet rimmar det mycket illa med det arbetet om vi i Sverige inte klarar av att utan alltför mycket dröjsmål inrätta ett sameting m.m. i vårt eget land. Jag tror att generationers oförrätter i många fall ligger bakom samernas ställning. Jag tror att ett sameting verksamt skulle bidra till att öka förståelsen för samerna och behovet av fredlig samlevnad, vilket behövs i stället för, som Hans Dau nämnde, att grupp ställs mot grupp. Samerna i vårt land är ju mer splittrade geografiskt än samerna i t.ex. Norge och Finland. I dessa länder finns det kommuner där samerna är i majoritet. I Sverige finns det ingen kommun där samerna är i majoritet. Jag tror att samerna utgör 8 20 av befolkningen i Kiruna, vilket är den plats där samerna procentuellt sett har sin största befolkning jämfört med andra platser i landet. Därför kanske det är ännu viktigare i Sverige än i övriga nordiska länder att det finns ett folkvalt samiskt organ. Utredningen har arbetat i flera år, och det är klart att det finns olika synpunkter. Vi som har arbetat i utredningen fick anstränga oss för att nå en fullständig överensstämmelse mellan samer och icke-samer om behovet och inriktningen av sametinget. Men sametingets uppgifter är ju inte en gång för alla fastställda, utan dessa uppgifter får utvecklas i framtiden. Däremot var det klart att sametinget inte skulle få vetorätt. Det anges ju i direktiven. I min kommentar till svaret nämnde jag några frågor. Jag sade t.ex. att jag tyckte att det var oroande att justitieministern hänvisade till att kostnadsfrågan måste övervägas ytterligare innan regeringen kan lägga fram förslag. Jag skulle därför vilja upprepa min fråga om justitieministern anser att det är rimligt att kostnadsfrågan skall få vara avgörande när det gäller demokratiutvecklingen. Justitieministern skapade inte särskilt mycket större klarhet när det gäller om och när förslag skall framläggas. ”Om — — — ett förslag kan läggas fram”, som det står i svaret, vittnar ju om att regeringen inte ens bestämt sig. Nu lät justitieministern emellertid hoppfullare, men frågan är när förslag skall framläggas. Förslaget brådskar. Det måste läggas fram så fort att det första valet till sametinget kan genomföras hösten 1991. Detta kan inte uppskjutas i tre år. Med tanke på samerna och den fredliga samlevnaden är det väldigt viktigt att detta val genomförs.
Fru talman! Den första frågan som jag ställde fick jag väl indirekt svar på, även om justitieministern sade att jag var inkonsekvent. Men såvitt jag kan förstå av svaret skall dessa frågor övervägas i jordbruksdepartementet. Av det kan man kanske dra slutsatsen att det skall bli en proposition. Beträffande den sista frågan var även Martin Olsson inne på samma linje, nämligen att man kunde tolka justitieministern på ett sådant sätt att det skulle läggas fram en proposition, men att justitieministern inte hinner lägga fram den i vår och att hon inte visste om den skulle läggas fram till hösten. Då kan man undra varför det står ”om”. Eftersom det här är en mycket viktig fråga borde detta var klarlagt. Den samlade proposition som jag anser bör läggas fram gäller just frågan om sameting, kulturfrågor och åtgärder mot etnisk diskriminering. Vi är alltså intresserade av att få reda på om detta ”om” är något som har kommit med i onödan eller om det fortfarande finns tvivel om det skall läggas fram någon proposition eller inte när det gäller denna för samerna så angelägna fråga.
Fru talman! Berith Eriksson undrar om de överväganden som nu görs beträffande sametingets status innebär att sametinget även skall ges konstitutionella befogenheter. På detta kan jag direkt svara att det knappast kan komma i fråga. Vad det handlar om är vilken rättslig status som detta sameorgan skall ha. Till Martin Olsson vill jag bara säga att jag delar hans uppfattning om be tydelsen av att vi finner en bra lösning för att ge samerna ett eget organ, där deras intressen kan bevakas och tillvaratas. Martin Olsson tycker att det inte är rimligt att kostnadsfrågan får ha någon betydelse i ett sådant sammanhang. Jag kan i och för sig ha förståelse för att man kan tycka att penningfrågor inte skall ha betydelse när man talar om så grundläggande ting som demokrati för en minoritetsgrupp. Men dess värre är verkligheten ändå den att varje reform har sina kostnader, och vi måste ta hänsyn till kostnader när vi planerar reformers genomförande. Det är viktigt att vi faktiskt har tillgång till de resurser som behövs vid genomförandet av en sådan reform och att det finns medel till information och andra åtgärder som kommer att vara viktiga i sammanhanget när reformen skall förverkligas. Hans Dau har hakat upp sig på det faktum att det finns ett ”om” med i mitt svar. Jag vill bara säga att det slutgiltiga ställningstagandet till om ett förslag kan läggas fram måste jag avvakta med tills de överväganden är gjorda som gör att jag kan se att förslaget är försvarbart att lägga fram. Jag har försökt förklara att jag vid denna tidpunkt inte har det. Jag inser också betydelsen av att man försöker skynda på denna behandling så mycket som möjligt, och det är min avsikt att göra det. Men några löften om när resultaten är klara kan jag för dagen inte lämna.
Fru talman! Justitieministern säger i sitt svar att rätten för samerna att utöva renskötsel också skall komma till uttryck i lagen. Har vi inte redan väldigt många lagar, ett helt lagregelverk, om renskötsel och rennäring? Gäller det här frågorna om brukarrätt i någon form? Hur går resonemangen där? Anser regeringen att det finns skäl att lyssna på samernas synpunkter på hur deras rättsförhållanden skall regleras?

Fru talman! Jag hoppas att justitieministern lyckas knyta ihop de olika synpunkter som kan finnas på sametinget när det gäller myndighetsställning och annat så att framläggandet av förslag inte förhindras. Jag hoppas även att finansdepartementet inte utifrån kostnadsaspekter kan förhindra eller försena genomförandet av reformen. Jag tror att justitieministern och jag i verkligheten är överens om att demokrati måste kosta pengar. Sådana kostnader kan inte vägas som andra kostnader. Från utredningens sida menar vi att sametinget skulle vära en form av myndighet. Det skall knytas samman med renskötsellagen på visst sätt. Sametinget skulle allmänt få yttranderätt då det gäller större skogsavverkningar och även andra ingrepp där det uppstår konflikter. Vi har funnit också andra uppgifter som sametinget skulle kunna ha: att fördela statens bidrag och medel genom en samefond till samisk kultur och samiska organisationer, medverka till samhällsplanering, informera om samiska förhållanden och samernas ställning i samhället, ta initiativ till verksamhet som kan befrämja samisk kultur. Samerna är en mycket liten folkgruppi vårt land och, som jag sade tidigare, spridd inom kärnområdet. Dessutom bor väldigt många av samerna i andra delar av landet. För bevarande av den samiska kulturen är det viktigt att så många som möjligt av dem som känner sig vara samer också kan känna sig stimulerade att bidra till att föra kulturen vidare. Det svenska samhället har ett ansvar att underlätta detta. Bland tingets uppgifter kunde också finnas att bidra till att föra kulturen vidare och rädda den för framtiden.

Fru talman! Jag skall be att få tacka Anita Gradin för svaret. Det är riktigt att min första fråga gällde regeringens hänvisning till sekretessförbehåll för riksbanken, när den beslöt att hemligstämpla delar av RRV:s rapport. Mitt intryck är nämligen att regeringen inte vågade stå för sitt beslut och därför hänvisade i sitt svar till Indien till att det inte gick att bryta riksbankens sekretess. När den censurerade rapporten överlämnades till Indien den 4 juni 1987 hade man skrivit så här i en not: ”Uppgifterna i rapporten bygger i allt väsentligt på informationer som RRV inhämtat från riksbanken. Riksbanken har tillställt utredningen dessa uppgifter under förutsättning att full sekretess skall gälla för dessa. Rapporten kan därför inte offentliggöras i dessa delar.” Enligt min uppfattning var det både fel och framför allt fegt att hänvisa till riksbanken. Regeringen borde kunna stå på sina egna ben och ta ansvar för sina egna beslut. Det fanns ingenting heller i den svenska sekretesslagstiftningen som tvingade regeringen att hemligstämpla delar av rapporten. I sitt svar hänvisar Anita Gradin till sekretesslagens 8 kap. 6§ och till en bilaga till sekretessförordningen. Men vad hon inte nämner är att det i samma paragraf, punkt 2, andra stycket står: ”Regeringen kan för särskilt fall förordna om undantag från sekretess -—-—- om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas ut.” Detta har jag hävdat tidigare i debatter. Regeringen måste kunna upphäva ett sådant beslut. Det finns alltså lagliga möjligheter att göra det. Men det är tydligt att regeringen tyckte att det inte var tillräckligt viktigt att indierna fick information om Bofors provisionsutbetalningar! Därför sekretessbelades rapporten. Så offentliggjordes de hemliga delarna ändå av den indiska tidningen The Hindu. På grundval av detta har nu indierna kunnat lämna in en preliminär stämningsansökan mot Bofors och misstänkta mellanhänder. Rapportens hemliga delar används nu som bevismaterial på flera punkter i den indiska polisens rapport till domstolen i New Delhi. Efter påtryckningar från den indiska regeringen har schweiziska myndigheter bestämt sig för att spärra de aktuella bankkontona. Det innebär alltså att vi närmar oss sanningen om vem som har fått provisionerna. Men jag tycker att det är beklämmande att det inte är den svenska regeringen som har bidragit till detta — snarare tvärtom: trots den svenska regeringens agerande har dessa uppgifter kommit fram. De som indierna har att tacka för detta är faktiskt de anonyma personer — eller den person — som har lämnat ut den här rapporten och möjliggjort att sanningen om Bofors provisioner kan komma fram. Denna tacksamhet delar inte regeringen, såvitt jag förstår, utan precis tvärtom. Det var det jag tog upp i min fjärde fråga: Varför har man bestämt sig för att JK-anmäla detta? Anita Gradin säger att ”en rad rad handlingar uppenbarligen har utlämnats och återgivits i massmedia på ett sätt som kan tyda på att brott begåtts”. Därför har man anmält det hela till JK, som har beslutat inleda en förundersökning. Nu sitter alltså en särskild åklagare och försöker lista ut vem eller vilka som har läckt om den här rapporten. Det är, kan man säga, ett mycket vackert bidrag från regeringens sida för att tvätta vapenexportbyken. När alltså en modig person ville få fram sanningen och lämnade ut handlingarna, initierade regeringen en förundersökning — men inte mot Bofors, som betalat provisionerna, utan mot den person eller de personer som har avslöjat provisionerna. När Ingemar Bratt lämnade ut hemliga dokument om vapensmugglingen till Svenska fredsoch skiljedomsföreningen, vågade inte Bofors polisanmäla honom. Det var en stark opinion, och han hade ett moraliskt stöd för sitt åtagande. Men det är tydligt att regeringen inte alls diskuterar på samma sätt. När jag ställde frågan varför Nobel Industrier fick läsa de hemligstämplade delarna i rapporten, var bakgrunden att det ju fanns skäl till att Nobel Industrier ville göra det — skäl som inte framgår när man läser Anita Gradins svar. Hon säger: ”Denna sekretess kan av naturliga skäl inte åberopas gentemot den som lämnat uppgifter om sina egna förhållanden.” Det låter ju mycket bra. Men Bofors hade alltså inte lämnat några uppgifter direkt till riksrevisionsverket. Bofors har ju lämnat uppgifter och information till riksbanken, och delar av denna information ingick i utredningen. Problemet för Bofors och för mottagarna av provisionen var att de inte visste hur mycket som avslöjades i rapporten. Det var detta som de var tvungna att få reda på för att kunna hantera den här historien fortsättningsvis. De frågor jag vill ställa nu är alltså: Har Anita Gradin förståelse för att indierna är upprörda i den här affären? Återigen: Varför var det så viktigt att anmäla att de här uppgifterna har kommit till massmedia? Det har ju hänt förr att uppgifter har läckt, utan att regeringen har ingripit. Tycker Anita Gradin att sekretesslagens bestämmelser i det andra stycket, som jag åberopar, är tillämpliga i det här ärendet?

Herr talman! Jag är ledsen att Anita Gradin inte vill besvara mina frågor. Jag är inte säker på att de här frågorna ställdes vid KU-förhöret; bara delar av det hade jag möjlighet att ta del av. Det finns fortfarande frågor som är obesvarade, bl.a. de som jag ställde just nu. Jag påvisade att det fanns lagligt stöd för den svenska regeringen att häva sekretessen. Det vore intressant, tycker jag, att få höra ett statsråds uppfattning om detta, särskilt som statsrådet hela tiden har hänvisat till att man bara har följt den svenska lagstiftningen. Om jag då visar på att det finns andra möjligheter om man stöder sig på den lagstiftningen, så vore det väl bra om Anita Gradin kunde motbevisa det.

Herr talman! Jag kan förstå om Anita Gradin börjar bli trött på att prata efter dessa debatter som har pågått hela dagen för hennes del. Jag hoppas i alla fall att hon skall vara litet mera talför i denna interpellationsdebatt än hon var i den tidigare interpellationsdebatten. Det är några punkter i det här svaret som jag tänkte fördjupa mig i. Jag vill börja med att besvara Anita Gradins fråga om metodiken i den här undersökningen. Den reportagebyrå som har gjort denna undersökning har per brev frågat över 260 kommunalråd i hela landet hur de ser på anpassningen ur ett kommunalt perspektiv. Resultatet blev reportagebyrån mycket överraskad av. Ungefär 100 kommunalråd är rädda för att anpassningen kommer att leda till att kommunerna försvagas och att man kommer att förlora sitt regionalpolitiska stöd. Detta är, märkligt nog, första gången som kommunalrådens åsikter om EG har kartlagts. Det visar sig då att regeringen inte har något kompakt stöd för sin politik. Det är också intressant, när det gäller den här undersökningen, att notera partifärgerna på de inblandade kommunalråd som är kritiska — det är socialdemokrater och centerpartister. Det är framför allt de som bor och verkar i de län som i dag har regionalpolitiskt stöd som är de mest kritiska. Det finns också ett kompakt missnöje med hur regeringen har skött informationen om EG. Det är väl lättvindigt av Anita Gradin att göra det här till en ren informationsfråga. Anita Gradin säger att regeringen skall ha en hög ambitionsnivå också i fortsättningen, och jag kan bara konstatera att ambitionsnivån hittills inte på något sätt har tillfredsställt dem som borde få denna information. Jag undrar då naturligtvis hur det kommer att se ut i fortsättningen. Om det skall fortgå på samma sätt kommer missnöjet naturligtvis att växa — 80 Jo är redan mycket missnöjda. Eller planerar man några särskilda åtgärder? Jag vill också ta upp det som Anita Gradin säger om att vårt frihandelsav tal med EG inte på något sätt har begränsat våra regionalpolitiska åtgärder. Men man kan inte jämföra frihandelsavtalet med EG med det som möjligen komma skall i förhållande till EG, t.ex. ett EES-samarbete. Det är skillnad. Det beror helt på vad avtalet kommer att innebära. Det är inte konstigt att människor känner oro inför vad det kan innebära, när de vet hur det fungerar inom EG:s ramar, där regionalpolitiska stöd uppenbarligen blir handelshinder. Det finns klara bevis för detta. Därigenom inskränks också den kommunala kompetensen. På s.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 Är det sådant stöd som är otillbörligt och snedvrider konkurrensen på hemmaplan, i Sverige, eller är det i perspektivet av en Europamarknad? I så fall är vi inne på just de komplikationer som kan uppstå, nämligen att regionalt stöd eller företagsstöd som ges i Sverige i dag av regeringen, kommuner eller landsting kan komma att betraktas som handelshinder. Det skulle vara bra om Anita Gradin kunde vara mycket konkret just på den punkten.

Herr talman! Gudrun Schyman har en riktig utgångspunkt för sin interpellation, nämligen att det råder en oro inom kommunerna och inom den sociala sektorn för vad EG och Europasamarbetet kan komma att innebära. När man möter oro kan man förhålla sig på olika sätt. Ett sätt är att smittas av oron och att underblåsa den. Ett annat sätt är att undersöka om oron är befogad, och om man upptäcker att den inte är det försöker man skingra den så gott man kan. Jag tycker att regeringen gör bra insatser vad gäller att försöka skingra den obefogade oro som finns kring Europasamarbetet. Jag skulle vilja tala om en annan oro, som borde finnas i diskussionen om våra relationer till Europa, och det är oron för vad som händer om landets ekonomiska läge allvarligt försvagas. Jag tycker att vpk och även miljöpartiet när de bedriver Europadebatten alldeles försummar att belysa vilka konsekvenserna kan bli för välfärdspolitiken i Sverige om vårt ekonomiska tillstånd försämras allvarligt. Vi står ju inför en ganska stor risk för att vårt näringsliv och vårt ekonomiska läge kommer att försvagas, om vi inte får de överenskommelser som behövs med Europa, om vi får se företagsamhet, kapital och initiativ glida ur landet och om arbetslösheten ökar. Kommunernas läge och den sociala välfärdspolitikens läge kan i en sådan situation allvarligt försämras. Jag är bekymrad över att vpk driver den linjen, att man ger sken av att vara mera för social välfärdspolitik än alla andra samtidigt som man i den ekonomiska politiken stöder en linje som hotar att underminera just den sociala välfärdspolitiken. Det finns en oro på den här punkten som jag gärna skulle vilja att Gudrun Schyman försökte hjälpa till att skingra.

Herr talman! Jag skulle då vilja att Anita Gradin var ännu mer konkret i sin beskrivning av dessa företagsstöd som skall försvinna, så att t.ex. kommunalråd ute i regioner där man har bett att företag skall få sådant stöd kan känna igen sig. Jag tror att en anledning till att kommunalråden nu är så kritiska och känner oro är att det är svårt att informera sig om dessa frågor. Det är en kritik som jag har framfört tidigare här i riksdagen. Det har naturligtvis blivit bättre, men det är fortfarande svårt och otillgängligt, framför allt att få någon information om konsekvenserna av EG-anpassningen vad gäller just den sociala välfärden, som Daniel Tarschys pratade om. Jag har själv skrivit motioner och i flera sammanhang tagit upp det faktum att det inte finns en enda arbetsgrupp inom hela den EG-byråkrati som regeringen har utvecklat som sysslar just med konsekvenserna av EG-anpassningen för den offentliga sektorn och den sociala välfärden. Vi har t.o.m. haft svårigheter i socialutskottet att veta vilken person vi skall tillkalla, eftersom den sociala dimension som man talar om inom EG inte alls handlar om den sociala välfärdspolitiken. Det här är ett uppenbart problem, som regeringen måste kunna lösa på något sätt. Man måste titta mycket noggrannare på den oro som så många ute i kommunerna har gett uttryck för. När dessa frågor så småningom skall regleras och man återkommer till riksdagen och lägger papperen på bordet måste man också ha ett politiskt stöd för att kunna genomdriva det man säger sig vilja göra. Då vill det till att man har informerat på alla håll och kanter i dessa frågor. Jag skulle, som sagt var, vilja att Anita Gradin ännu mer konkret talade om, vilka företag eller vilka företagsstödformer som det gäller. Vilka delar av vårt land, vilka regioner och vilka företag kommer att bli föremål för denna bedömning, utifrån de nya reglerna? Det vore bra att få en mycket konkret redogörelse för det.
Herr talman! Gudrun Schyman är orolig för att företagsstöd kan komma att försvinna, men det som man bör vara orolig över är att företag kan för svinna. Vad som bär upp den kommunala verksamheten är att det finns ett näringsliv som fungerar och som kan ge ekonomiska resurser för de sociala insatser som vi vill göra. Utan en bärkraftig ekonomi i Sverige har vi ingen chans att bedriva hela den ambitiösa socialpolitik som vi vill och måste ha i ett utvecklat samhälle. Det är här som jag saknar en koppling i vpk-s tänkande. Man talar mycket engagerat och jag skulle vilja säga ofta mycket bra för sociala insatser, men man har inte något begrepp vilken ekonomi som vi skall ha för att kunna bära upp hela denna välfärdspolitik. I själva verket finns det en lucka i vpk:s politiska tänkande vad gäller resursskapandet. Resursanvändningen har man många och ofta kloka synpunkter på, men när det gäller resursskapandet har man ingen egen ekonomisk politik, utan nöjer sig med att försöka skörda frukterna av den välfärd som uppstår genom ett ekonomiskt system som man själv bekämpar. Det här är ett dilemma som jag skulle vilja se att man tog upp när vi diskuterar hur kommunerna och den sociala sektorn skall ställa sig till Europasamarbetet. Min tro är den att utan en effektiv internationell marknadsekonomi kan vi aldrig försvara välfärdssamhället. Den nödvändiga kopplingen mellan välfärdspolitiken och den effektiva marknadsekonomin gör att vi för att försvara välfärdspolitiken måste utveckla våra ekonomiska kontakter med Europa.
Herr talman! Jag skall först be att få ta åt mig berömmet från Daniel Tarschys för att vi för en bra social välfärdspolitik i vpk. Vi är naturligtvis helt eniga om det. Det är dessutom så att vi faktiskt finansierar våra förslag, vilket Daniel Tarschys inte har sett. Finansieringen återfinns i de ekonomiska motioner som vi lägger fram varje år. Det är inte fråga om någon överbudspolitik, men det är fråga om en finansiering fullt ut. Det är alldeles riktigt, som Daniel Tarschys säger, att vpk är det parti som vill satsa mest pengar på den sociala välfärden och på den offentliga sektorn. Jag instämmer inte i den domedagsprofetia som Daniel Tarschys och många andra gör om vad som skulle hända med Sverige, om vi inte integrerade oss med EG, helst genom ett medlemskap, som folkpartiet förespråkar. Jag tror inte alls att det skulle bli sådana gyllene tider som Daniel Tarschys talar om, och jag kan inte heller se att vi genom att hittills inte ha gått med i EG blivit ett land som halkat efter och hamnat på den bakgård, ekonomiskt och socialt, som Daniel Tarschys utmålar. Tvärtom är Sverige ett av de länder i Europa som fullt ut har klarat att behålla sin välfärdspolitik. Nu börjar den att naggas i kanterna, delvis som ett resultat av att vi håller på att anpassa vår ekonomi och våra skatter till de regler som gäller på EG-marknaden. Processen går alltså i rakt motsatt riktning mot den som Daniel Tarschys talar om, och det är därför som jag tycker att dessa frågor är så viktiga. Jag har sett vad som hänt med den sociala välfärdspolitiken i länder som är medlemmar i EG, och det är ingen rolig syn. Man har fått ökad arbetslöshet, en minskning av den sociala sektorn och framför allt en privatisering av stora delar av den offentliga sektorn. Det förekommer ett växande gap mellan den tredjedel av samhället som inte hänger med och de två tredjedelar i samhället som kan sko sig på de svaga grupperna. Jag är alldeles övertygad om att vi lång tid framöver kommer att behöva ett samhälleligt stöd för de svaga grupperna i samhället, inte minst om vi skall anpassa oss till den marknadsfilosofi som råder inom EG.
Herr talman! Ja, vi kan gå till andra länder för att illustrera det resonemang som jag har fört. Vi kan se vad som händer när man har en centraliserad planekonomi och hur mycket social välfärd som då uppstår. Jag tycker att utvecklingen i Östeuropa mycket väl visar hur nära kopplad den sociala välfärdsstaten är till marknadsekonomin. Har man inte en effektiv marknadsekonomi och ett effektivt internationellt handelsutbyte, kan man heller aldrig bära upp den ambitiösa välfärdsstat som vi vill ha. Det blir då en fattigdom som tar sig uttryck både inom den privata konsumtionen och på den offentliga sidan. Jag tror faktiskt, Gudrun Schyman, att man kan gå till vilket land som helst som har prövat en socialistisk ekonomi under någon längre tid för att få en illustration till detta nödvändiga samband. Jag medger i övrigt gärna att det finns allvarliga brister i den sociala välfärdspolitiken i många delar av Västeuropa, men det är inte tu tal om att man där ändå nått mycket längre i sina sociala ambitioner än vad man har gjort i de samhällen som har baserat sig på vpk-s ekonomiska politik. Nu säger Gudrun Schyman att vpk har ett balanserat budgetförslag, och det är möjligt att det kan vara så i det korta, ettåriga perspektivet, där vpk kan skörda frukterna av den marknadsekonomi som vi har i Sverige. Så länge som man har de andra partiernas ekonomiska system kan man använda de resurser som därigenom frambringas till satsningar av den typ som vpk önskar. Men min poäng är den att om man använder vpk-s ekonomiska system, den centraliserade planhushållning som vpk under 70 år har önskat genomföra, kan man aldrig någonsin frambringa de resurser som är nödvändiga för att få den sociala välfärd och den rättvisa som vill ha i Sverige och för att få fram de insatser för eftersatta grupper som vi vill kämpa för. Det är därför som vpk inte har ett recept för ett gott välfärdssamhälle utan har ett recept för fattigdom både inom offentlig sektor och inom privat sektor.

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat finansministern om finansieringen av Sveriges insats i en utvecklingssbank för Östeuropa samt om Sveriges agerande i överläggningarna om denna bank. Interpellationen har överlämnats till mig. Sedan januari i år pågår förhandlingar om att upprätta en europeisk återuppbyggnadsoch utvecklingsbank, EBRD. I förhandlingarna deltar 41 länder, däribland OECD:s medlemsländer och samtliga länder i Östeuropa utom Albanien. Syftet med den nya banken skall vara att främja övergången till marknadsekonomi i Östeuropa och därmed bidra till de östeuropiska ländernas ekonomiska utveckling. Förhandlingarna beräknas vara avslutade inom de närmaste månaderna. Under förutsättning att detta tidsschema kan hållas har regeringen för avsikt att under hösten 1990 lämna en proposition till riksdagen om svenskt medlemskap i banken. Storleken på Sveriges kapitalinsats i den nya banken har ännu inte fastställts. Det är inte heller beslutat hur denna insats skall finansieras. Jag vill i detta sammanhang nämna att Sverige, förutom att bidra till bankens grundkapital, också kan tillskjuta medel till bankens s.k. särskilda resurser. Dessa resurser är — i likhet med vad som gäller för andra utvecklingsbanker — tänkta att användas för projekt inom t.ex. den sociala sektorn för vilka särskilt förmånliga villkor kan anses motiverade. När det gäller utformningen av den nya bankens stadgar vill jag för det första framhålla att det ännu inte finns ett färdigt utkast. För det andra är det självfallet en gemensam ambition i de pågående förhandlingarna att nå fram till en text som kan stå sig utan ändringar under en relativt lång period. Stadgarna kommer därför att ges en generell utformning snarare än att bestämmas av dagsaktuella förhållanden, t.ex. om fria val ännu har genomförts i ett visst land eller inte. Från svensk sida har vi understrukit att medlemskap i banken bör stå öppet för alla de östländer som deltar i förhandlingarna. Samtliga dessa länder bör också kunna erhålla lån och annat stöd från banken under förutsättning att projekten i fråga uppfyller de allmänna ekonomiska villkor som kommer att anges i stadgarna. Gudrun Schyman har slutligen frågat vilken grad av marknadsekonomi och i vilken omfattning av privatiseringar Sverige anser att östländerna skall vara beredda att genomföra för att få del av bankens resurser. Det är inte sannolikt att bankens stadgar kommer att innefatta regler av sådan schablonmässig karaktär. Detta vore inte heller lämpligt. Enligt min mening är det avgörande att det finns en klar viljeinriktning i ett låntagarland att genomföra marknadsorienterade reformer. Såvitt jag kan bedöma finns det en sådan vilja till ekonomisk omstrukturering i samtliga berörda länder i Östeuropa. Sedan är det en annan sak att banken i ett inledningsskede måste anpassa sig till rådande strukturer. För länder med en helt outvecklad privat sektor betyder det att en betydande del av bankens satsningar under detta första skede måste gå till offentligägda företag och till satsningar på infrastruktur. Jag vill också betona att det i sig inte finns någon motsättning mellan marknadsorienterade reformer och tillvaratagande av miljöintressen. Från svensk sida har vi aktivt verkat för att EBRD i hela sin verksamhet skall främja en miljömässigt sund och hållbar utveckling i Östeuropa. Jag räknar med att detta kommer att ingå i stadgans beskrivning av bankens funktioner.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Åsbrink för svaret. Jag ställde den här interpellationen i mitten av januari. Ibland känns saker nästan litet överspelade när svaret kommer. Men det har ju nu kommit fram litet mer fakta i målet än som då fanns. Det som jag tyckte var alarmerande var att man i det förslag till stadgar som då presenterades — av Frankrike, enligt vad jag har förstått, och inom ramen för i första hand EG-samarbetet — kunde läsa att pengarna skulle vara tillgängliga endast för länder som genomfört fria och hemliga val, som strävade efter att övergå till marknadsekonomi och som genomförde privatiseringar. Jag tycker att det liknar utpressning att kräva den typen av utfästelser. Många av de östeuropeiska länderna kommer att ha olika takt i sina demokratiseringssträvanden. Jag tycker att det vore oförskämt och övermaga av de västeuropeiska länderna att då säga: Nu gör ni som vi vill; annars får ni inte vara med här. Det påminner litet grand, tycker jag, om hur Världsbanken förhåller sig till exempelvis utvecklingsländerna. Man kräver stora strukturomvandlingar för att man över huvud taget skall finansiera någonting. Det här var alltså en utpressningssituation som jag tyckte var mycket obehaglig. Jag tyckte också att det var mycket obehagligt att läsa att Sverige deltog i detta och i internationell press sågs som en garant för att inte enbart den råa kapitalismen här skulle få sitt genombrott — Sverige med sin s.k. tredje väg skulle vara ett modifierande inslag vid utformningen av reglerna. Tydligen skall man om ett par månader vara klar med förslaget till stadgar, som man enligt vad jag förstår ännu inte är överens om. Jag förmodar då att statsrådet har någon aning om ungefär hur diskussionerna går när det gäller stadgarna, så att jag skulle kunna få ett något mer konkret besked. Det besked jag skulle vilja ha är naturligtvis att Sverige i förhandlingarna strävar efter att de östeuropeiska länderna skall få genomföra sina demokratiseringsprocesser i fullt självbestämmande och inte av ekonomiska skäl tvingas in i en strukturanpassning som man inte är färdig att genomgå. Jag vill också ha litet mer konkret besked om hur den svenska medverkan skall finansieras. Det är inte uteslutet att svenska biståndspengar kan komma att användas för bankens ändamål, sade en av delegationens deltagare i massmedia i januari. Jag antar att statsrådet Åsbrink är väl medveten om den kritik som från en bred folkopinion i Sverige har framförts mot det faktum att pengar till utvecklingssamarbete med de östeuropeiska länderna tas från den reguljära biståndsbudget som Sverige har. Det är oriktigt att jämställa de östeuropeiska länderna och det behov av samarbete som de har med u-ländernas, tredje världens länders, situation. Det finns ingenting som säger att tredje världens situation blir bättre, att man där har mindre svält och elände för att demokratiseringsprocessen fortgår i de östeuropeiska länderna. Jag skulle därför vilja höra hur man har resonerat i den frågan. Sist i interpellationssvaret säger statsrådet att det inte finns någon motsättning mellan marknadsorienterade reformer och tillvaratagande av miljöintresset. Det är alldeles riktigt att det kan vara på det sättet — det beror på vem som har makten och vem som bestämmer. Jag menar att det är självklart att man måste ha också en marknadsekonomi. Det finns vissa delar av ekonomin som det enligt min mening är mycket bra om samhället fortsätter att hantera. Men naturligtvis skall man ha en marknadsekonomi. Men frågan är: Vem bestämmer över den? Var ligger makten? Om man ser på utvecklingen när det gäller miljön i Västeuropa kan man inte säga att det är så glädjande där heller. Jag vill inte påstå att det är glädjandei de östeuropeiska länderna, men t.ex. England är ett av de länder som svårt bidrar till miljöförstöringen och har marknadsekonomi. Det är alltså inte så att marknadsekonomin i sig garanterar en bra utveckling när det gäller miljön. Det beror alldeles på vilka styrmedel man har i den marknadsekonomin.

Herr talman! Hur ställer sig Sverige till kravet att det skall ha genomförts demokratiska val i de berörda länderna? Jag har redan delvis berört det i mitt svar. Det kommer sannolikt inte att bli fråga om att i stadgarna för banken föra in den typen av bestämda krav, särskilt inte med tanke på att de i hög grad skulle vara tidsbestämda, och stadgarna är avsedda att gälla på längre sikt. Däremot är det riktigt att det förs en diskussion mellan de 41 olika länder som deltar i förberedelserna, och där kan det finnas litet olika uppfattningar i de här frågorna. Även om vi håller tidschemat, dvs. kan vara klara med ett avtal om några månader, tar det ett bra tag innan banken är i funktion och börjar sin verksamhet. På grundval av den kännedom vi har om planerna på demokratiska val i olika östeuropeiska länder vet vi att i varje fall de flesta av dem kommer att ha genomfört demokratiska val innan banken börjar sin verksamhet. Jag tror alltså inte att det här i praktiken kommer att bli något större problem. Självfallet välkomnar vi en demokratisk utveckling i de här länderna, men det kommer knappast, i varje fall inte i stadgarna, att finnas den typen av direkta kopplingar som Gudrun Schyman talade om. Frågan om finansieringen av bankens verksamhet är inte färdigbehandlad. Jag kan därför inte ge något svar på frågan huruvida biståndsmedel skall kunna användas för de s.k. mjuka fönster som det är tänkt att banken skall kunna ha för lån för speciella ändamål av social karaktär och där man kan tillämpa särskilt förmånliga villkor. För egen del är jag inte främmande för tanken, men jag har alltså inte något svar att ge på den frågan i dag. Slutligen till frågan om den eventuella motsatsställningen mellan marknadsekonomi och en bra miljö. Det är alldeles riktigt att det i marknadsekonomierna i Europa och på andra håll finns betydande miljöproblem, ibland mycket betydande miljöproblem. Men jag tror knappast att det i något väs teuropeiskt land finns så allvarliga miljöproblem som det finns i vissa östeuropeiska länder. Det nämns också exempel på det i Gudrun Schymans egen interpellation. Vi kan alltså konstatera att de allra allvarligaste miljöproblemen har skapats i länder som har haft och har ett planekonomiskt system och att dessa länder därför — utöver alla andra skäl som talar för att genomföra förändringar i riktning mot en marknadsekonomi — kan uppnå väsentliga milj bättringar i det sammanhanget. Det måste också vara en viktig uppgift för banken, liksom för övriga som gör insatser för att hjälpa de östeuropeiska länderna i deras övergång till en mer marknadsinriktad ekonomi, att ge bidrag till det. Det synsättet har präglat den svenska hållningen. Det är också min förhoppning att banken skall kunna få en sådan utformning att den kan spela en viktig roll i det avseendet.